Herr talman! Det är kanske bättre att någon får titta på detta. Det handlar också om fördelningspolitik och att regelsystemet skulle ha sett ut på ett helt annat sätt. Det enda riktiga hade varit att regeringen hade kommit tillbaka till riksdagen och sett till att de nya reglerna inte hade trätt i kraft. Det har man kunnat göra på andra områden. Man skjuter upp reglerna om utförsäkringen i a-kassan. Man kommer tillbaka när det gäller AMU-utbildningarna osv. Varför kommer man inte tillbaka i en sådan här fråga, som är så viktig för så många människor och som kommer att ställa till stora besvär?

Herr talman! Lennart Nilsson frågade om hyreshöjning, därför att vi vill trappa ned räntebidraget ytterligare. Det här handlar faktiskt om att vi har sagt nej till en fastighetsskattehöjning. Det är mycket riktigt, som Lennart Nilsson säger, ändå ingen hjälp för dem som bor i hus som är byggda de senaste fem åren. Vi vet däremot att de som bor i hus som är byggda under de senaste fem åren mer och mer börjar att omsätta sina lån och få lägre räntor, och lägre räntor är trots allt det effektivaste sättet att sänka boendekostnaderna. Vi är naturligtvis inte emot besparingar i statens budget som hjälper till att pressa ned räntenivån. Det har bara handlat om hur vi prioriterar och vilka grupper vi belastar med de besparingarna. Vidare skall naturligtvis de bostadsbidrag som vi föreslår skall ökas ganska markant riktas åt de håll där pengarna bäst behövs, och de familjerna bor sannolikt i sådana hus som är byggda under senare år. Dessutom har vi sagt nej till matmomssänkningen, som faktiskt kostade drygt 8 miljarder kronor. Varför dela ut lika mycket pengar åt både rika och fattiga? Det är väl bättre att rikta även den typen av stöd till dem som faktiskt har de största behoven. Här finns pengar, det handlar bara om prioriteringar. För övrigt undrar jag: Är det verkligen bra, Lennart Nilsson, att vi skall subventionera välbeställda hushåll som bygger i exklusiva områden? Är det en riktig fördelningspolitik?
Herr talman! Vi skall naturligtvis undvika att subventionera välbeställda människor. Men min fråga till Ulf Björklund handlade ju om att man skall ta bort räntebidragen i det befintliga beståndet. Samtidigt säger han själv att många av de barnfamiljer som har det svårt bor i de här årgångarna. Det innebär att om man minskar på subventionerna får de ännu kraftigare höjningar av sina räntekostnader, och så ger man tillbaka en liten del med bostadsbidrag. De flesta av landets hushåll består inte av barnfamiljer. Det är bara att konstatera att Ulf Björklund vill höja månadshyran för en ensamstående lågavlönad som inte har barn ganska kraftigt, eftersom han vill plocka bort en stor del av räntebidragen.
Herr talman! Det är precis likadant här som i alla andra situationer när vi pratar om pengar, Lennart Nilsson. Det handlar om att prioritera. Vi prioriterar naturligtvis dem som har den största och tyngsta försörjningsbördan. De måste gå före den som är ensamstående och kanske har litet lättare att klara litet knepiga situationer. Men räntesänkningen och omsättningen av lånen kommer ändå även den gruppen människor till del.
Herr talman! Jag vill bara notera att Bostadsutredningen har kommit fram till att ungefär en tredjedel av alla ensamstående människor i vårt land inte har råd att hyra en modern bostad. Hur många procent skulle det bli med Ulf Björklunds politik?
Herr talman! Lennart Nilsson har missuppfattat - vänsterpartist är jag, inte vänsterpopulist. Han får försöka att rätta orden litet grand. Det är t.o.m. så att när människor är ute och demonstrerar i tusental kallar han dem för kommunister. Man får inte slarva så med begreppen. Nej, Lennart Nilsson, dagens fördelningspolitik är inte rättvis. Därför kräver vi en översyn av skattereformens effekter och effekterna av den budgetsaneringspolitik som förs i dag. Vi kräver förändringar. Vi kräver förändringar till fördel för dem med låga inkomster på bekostnad av dem med höga inkomster. Skattereformen gav en som tjänar 600 000 kr om året 100 000 kr på ett bräde. I dag har den personen tappat 20 000 kr av den summan, men 80 000 kr är kvar. Det är den politiken vi vill göra någonting åt. Sedan är det faktiskt dåligt ställt med budgetprocessen. Det är dåliga konsekvensanalyser. Det är dåliga underlag för många beslut. Det är bara kronor och ören som räknas. Så här gick det inte till tidigare i riksdagen, enligt de uppgifter jag fått av andra ledamöter i partiet. Så här gick det inte till! Det är någonting som har hänt, någonting som är fel. Det sades ju att den bostadspolitiska utredningen skulle vara så framsynt. Det skulle skapas utrymme för bostadspolitik år 2005 och framåt. Men då säger Erik Åsbrink: Ja, det är nog bra om bostadspolitiken kan vara med och bidra till statens övriga utgifter. Så var det med det utrymmet. Det är inte år 2005 man behöver utrymme - det är nu vi behöver förändra bostadsbidragen. Det är 1997, det är 1998 och det är 1999 som det är svårt för människorna, Lennart Nilsson, och inte sedan.
Fru talman! Var i bostadsutskottets betänkande nr 1 talar Owe Hellberg och Vänsterpartiet i mer än allmänna ordalag om bostadspolitiken och förändringar av villkoren utöver de delar som handlar om sanering och möjligtvis bostadsbidragen? Man tar litet stora ord i munnen när man låtsas som om man hade en helt annan politik än regeringen och majoriteten, när man utifrån skattereformer, fördelningspolitik och annat utgår från att man har något annat alternativ. Jag är medveten om att det finns fel och brister i vårt samhälle som en socialdemokratisk riksdagsgrupp och regering kommer att rätta till. Men det är först nu vi har förutsättningar att över huvud taget kunna diskutera de möjligheterna, eftersom landets ekonomi har befunnit sig i en sådan situation som vi nu är på väg att komma ur. Det har kostat, vi har gjort fel och det finns brister. Det skall vi naturligtvis förändra. Sedan ber jag om ursäkt, fru talman, om jag inte kan hålla ordning på kommunister i olika skepnader.
Fru talman! Nej, Lennart Nilsson, det är nog viljan som inte finns när det gäller att göra omfördelningar inom de system vi har. Vill man göra analyser och konsekvensbeskrivningar av skattereformen och budgetsaneringspolitiken kan man göra det. Men då kan man inte avslå Vänsterpartiets motioner i frågan. Då måste man faktiskt ta upp dem till debatt. Eller också får man skriva egna. Men några sådana motioner från Lennart Nilsson eller hans partikamrater kan jag inte se. Däremot har man åsikter om att man vill ha en annan bostadspolitik. Den måste förstås ha ekonomiska grunder och ekonomiska förutsättningar. Har inte Lennart Nilsson insett det, eller förstår han inte det?
Fru talman! Först vill jag säga till Lennart Nilsson att det inte är Moderaterna som höjer hyror. Det var så frågan ställdes till mig. Det är faktiskt så att den förda politiken med subventioner och höga skatter har givit oss ett fullständigt ohållbart bostadsbyggande som har gjort att det blivit mycket dyrt att bo i Sverige. Jag menar att det som behövs är att vi i stället sänker det totala skattetrycket för alla, på både arbete, företag och sparande. Då blir det totalt för boende en betydligt bättre disponibel familjeinkomst. Jag vill också säga att med en sådan politik är det människorna som får makten över boendet och inte vi politiker.
Fru talman! Riksdagsordningen förbjuder mig att diskutera allmänpolitik här. Nu diskuterar vi det som hänger ihop med bostadsutskottets betänkande nr 1. Inga Berggren säger då att Moderaterna inte höjer hyrorna. Men, Inga Berggren, om man nu minskar räntesubventionerna till de 15-20 % av bostäderna som har räntesubventioner innebär det självfallet, även om det kallas för minskning av bidrag, att de människor som drabbas upplever det som en hyreshöjning. Och det är ju det som Moderaterna föreslår.
Fru talman! Att det är dyrt att bo i Sverige kan vi konstatera, och det gäller speciellt det nybyggda beståndet. Men vi moderater förordar en sänkning av det totala skattetrycket så att människor kan disponera sina pengar själva. För framtiden, Lennart Nilsson, är det oerhört viktigt att vi har en bostadspolitik som blir hållfast och där det finns stabila spelregler, samt att vi eftersträvar en låg ränta i den ekonomiska politiken. Det får man genom att se till att ta bort subventioner på byggandet.
Fru talman! Innan Moderaterna har nått fram till sina vackra målsättningar med skattesänkningar och annat är det fortfarande så att man föreslår en hyreshöjning för de bostäder som finns inom systemet.
Fru talman! Jag vill ta upp ett ämne som Lennart Nilsson inte berörde i sitt inledningsanförande, nämligen radonbidragen. Där sänker regeringen ambitionsnivån. Jag tycker att det är märkligt att regeringen gör detta. Socialstyrelsen har påpekat att det här är ett av våra viktiga folkhälsoproblem. Radonutredningen har pekat på samma sak. Vi vet att ca 1 100 människor per år riskerar att få lungcancer. Under den förra regeringens mandatperiod höjdes det belopp man kan få för att sanera radon. Detta ökade påtagligt saneringarna i bostäder. Lennart Nilsson! Vad är det för fel på en politik som ökar saneringarna av radon i bostäder och därigenom möjliggör att människor slipper lungcancer? Varför sänker regeringen ambitionsnivån när det gäller radonsanering?
Fru talman! Jag berörde inte Erling Bagers tidigare inlägg om radon, och det berodde på att vi här har ett betänkande som vi bägge två har varit med och behandlat. Det är bara att läsa innantill: "Det bör dock framhållas att bidragsverksamheten liksom tidigare kan bedrivas utan att begränsas av en årlig ram -. Möjligheten att bevilja ansökningar om bidrag inom de regler som styr verksamheten har i praktiken därmed inte förändrats." Det finns ingen försämrad ambitionsnivå från regeringens sida när det gäller detta, utan det här är en beräkning av de kostnader som har uppstått jämfört med tidigare år. I den mån det bedöms nödvändigt och man prioriterar den här delen - om pengarna nu möjligtvis skulle ta slut - utgår jag från att regeringen följer det här och återkommer i frågan. Men Erling Bager vill ju ta litet extra pengar för att också sänka räntebidragen, även om det är marginellt, och det påverkar naturligtvis andra delar.
Fru talman! Det här är ett allvarligt folkhälsoproblem. Jag har berättat, både här och i utskottet, att både Socialstyrelsen och Radonutredningen har pekat på det här som ett av våra viktiga folkhälsoproblem. Folkpartiet tar upp två saker i sin reservation. Det ena är att vi pekar på att det faktiskt finns en sänkt ambitionsnivå i regeringens proposition när man ser på budgetanslaget. Det andra är att vi vill höja ersättningsbeloppet till samma nivå som den borgerliga regeringen inrättade och som visade sig påtagligt öka det antal bostäder som radonsanerades. I bostadspolitiken kan man ta upp många delar och olika bitar. Det här är ju ett folkhälsoproblem, och det finns en påtaglig risk för att få lungcancer. Jag minns när nuvarande talmannen Birgitta Dahl - hon har också varit miljöminister - tog upp detta med dåvarande jordbruksministern Eric Enlund och sade att vi måste agera och jaga regeringen med blåslampa för att åstadkomma en förändring. Det har gått många år sedan dess, och nu sänker regeringen ambitionsnivån. Anslaget för att få hjälp till saneringar är nu mindre än det var under den borgerliga regeringen.
Fru talman! Jag har inga invändningar i sak mot det Erling Bager säger om problemen här, men jag vill hävda att regeringen inte har sänkt ambitionsnivån i de här frågorna. Det har enbart skett en anpassning när det handlar om vad som betalats ut, med erfarenhet från tidigare budgetår. Det jag säger till Erling Bager är att reglerna för bidragen gäller, och regeringen måste naturligtvis återkomma till riksdagen om det visar sig att det kostar mer pengar än man har beräknat. I sak finns det alltså inga större skiljaktigheter mellan Erling Bager och mig, utan jag utgår från att man ser allvarligt på detta problem, som är stort på många håll i landet.

Fru talman! Det är ett enigt utskott som föreslår en snabb utredning av bostadsbidragen och av effekterna av det beslut vi fattade i våras. Trots detta känns det viktigt att få klargöra hur vi ser på bostadsbidragen, som är så viktiga för att de som har små inkomster skall kunna efterfråga bra bostäder. Bostadsbidragen är en viktig del av den sociala bostadspolitik som vi varit ense om i detta land. Betydelsen av bra bostäder och bra bostadsmiljöer kan inte nog framhållas. Att få växa upp i en trygg och bra miljö ger glada och trygga barn, som i sin tur ger goda förutsättningar för ett bra liv i fortsättningen. Allas rätt till en god bostad är grundläggande i den svenska bostadspolitiken, och så vill vi att det skall förbli. Beslutet om de nya reglerna för bostadsbidrag tog vi i denna kammare den 8 mars i år. Beslutet innebär besparingar på 2,3 miljarder. Debatten i dag har fått det att framstå som om vi är helt oense i denna fråga, men vi var ju alla överens om att vi tyvärr är tvungna att spara på bostadsbidragen. Sedan hade vi delade meningar om utformningen av reglerna och om besparingarnas storlek. I vanlig ordning ville Moderaterna spara mera, och Vänsterpartiet hade mer pengar att spendera och ville spara mindre. Det är ett mönster som lätt känns igen inom många områden. De totala kostnaderna för bostadsbidragen har stigit kraftigt under 90-talet. Av den anledningen, och med tanke på den ekonomiska situation landet befinner sig i, var det nödvändigt att ta detta beslut. Besparingar har drabbat alla områden, och även om vi skulle önska att bostadsbidragen undantogs har vi fått finna oss i de ramar som riksdagen har beslutat om. Som politiker måste vi kunna se till helheten, och att vi måste göra en sanering av statsfinanserna var vi ju överens om. Jag tycker också att vi skall göra klart för oss sambandet mellan statens ekonomi i stort och familjens hushållsekonomi. Det finns faktiskt ett klart samband mellan räntenivån och hushållens bostadskostnader. När räntorna sjunker, som de har gjort, sjunker också bostadskostnaderna. Vi har alltså fått gilla läget, som man säger, och våra intentioner har då varit att få besparingarna så fördelningspolitiskt rättvisa som möjligt. Men det var nödvändigt att fatta snabba beslut. Och det var många ändringar som vi genomförde. Därför är det också logiskt att vi nu, när ansökningarna och de nya besluten börjar växa fram, så fort som möjligt gör en utvärdering av effekterna och att vi också, om det visar sig nödvändigt, gör de förändringar som behövs för att systemet skall bli bra. Och det är därför som vi i ett tillkännagivande har beställt denna utvärdering av regeringen. I reservation nr 17 skriver Moderaterna att de vill samordna bostadsbidragen med övriga sociala stödformer. Jag är glad att kunna konstatera att Moderaterna är ensamma om den uppfattningen. Det finns fortfarande en samsyn i svensk politik i dag, så när som på högern, när det gäller det här stödet till bostadssektorn. Bostadsbidragen är och skall vara ett stöd för att alla skall kunna efterfråga bra bostäder. Bostaden är en så viktig och fundamental del av välfärden att det måste anses som högst rimligt att det finns ett speciellt, riktat bostadsstöd just till dem som har störst behov. Vi har i Sverige en bra bostadsstandard, som också är den mest jämlikt fördelade i världen. Låt oss vara rädda om det och se till att alla i vårt land har möjlighet att dra nytta av det. Bostaden är ju, som jag tidigare sade, en av de allra viktigaste förutsättningarna för att vi skall ha möjlighet att skapa det liv som vi önskar. Bostadsbidragen är ju dessutom ett träffsäkert instrument ur fördelningssynpunkt. I särskilda yttranden till detta betänkande har respektive parti utvecklat sin syn på förändringarna i bostadsbidragen. Kristdemokraterna har genom Ulf Björklund föreslagit att vi i utskottet skall ta initiativ till att göra förändringar i reglerna redan nu. Han vill att vi skall ta bort de individuella inkomstgränserna och att vi skall ändra på ytgränserna. För att finansiera detta vill han bl.a. minska barnbidragen och ta bort bostadsbidragen för ungdomar. Jag tror säkert att Ulf Björklund har ett äkta engagemang i de här frågorna, men det låter på honom som om vi hade avskaffat bostadsbidragen. Det har vi inte gjort. Det finns ändå, som tidigare sagts, en ganska stor del pengar kvar till bostadsbidragen. Folkpartiet vill, till skillnad från vad man tyckte i våras, nu ändra de individuella inkomstgränserna, och detta vill man finansiera genom att sänka bostadsbidragen över lag med 60 kr. Moderaterna vill också ta bort de individuella inkomstgränserna och finansiera detta med en sänkning på 60 kr. Det går inte att lappa och laga, sade Inga Berggren tidigare i debatten när det gällde fastighetstaxeringen. Man måste ha en långsiktighet i besluten, och därför kan man inte heller lappa och laga i det här fallet. Vi måste se till helheten i beslutet och göra en utvärdering innan vi beslutar hur det skall vara. Miljöpartiet vill skjuta på hela regeländringen utom i den del som avser den preliminära beräkningen av inkomsten. Per Lager har dock inte anvisat någon finansiering av detta. Vänsterpartiet har ansett sig kunna öka anslaget till bostadsbidragen men har samtidigt underbalanserat den totala budgeten med ca 15 miljarder i förhållande till regeringens budget. Det är faktiskt så, Owe Hellberg, att jag instämmer i vad Lennart Nilsson tidigare sade. Vi ser det som populistisk politik att i alla lägen bjuda på litet mer eller spara litet mindre än regeringen. Det finns nästan lika många förslag till hur det här skall åtgärdas som det finns partier i riksdagen. Som jag ser det skulle det vara oförsvarligt av oss att i det här läget göra någon av de här förändringarna utan att riktigt ha klart för oss vilka följderna blir. Att göra en förhastad ändring nu och sedan kanske tvingas återkomma med ytterligare ändringar under nästa år tror jag skulle ställa till mer oreda och upplevas mera negativt. Jag vill ha en redogörelse för hur det här har slagit, hur stora förändringar det har blivit, om det är några som har drabbats alltför hårt och på vilka sätt vi i så fall skall kunna förändra det inom systemet så att det blir så fördelningspolitiskt rättvist som möjligt. I betänkandet har vi framhållit att översynen måste ske snabbt och att regeringen skall återkomma till riksdagen om det blir nödvändigt med förändringar. Jag har också i kontakter med regeringskansliet fått information om att man redan är på gång med den här översynen i regeringskansliet. I betänkandet har vi återigen tagit upp frågan om direktutbetalning av bostadsbidragen. Om den enskilde bidragstagaren så önskar skall bostadsbidraget kunna betalas ut till t.ex. en hyresvärd. Enligt den tidigare bostadsbidragslagen var detta möjligt, och ett enigt utskott anser att regeringen skyndsamt bör vidta de åtgärder som behövs och återkomma med ett förslag. Med det här, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Nej, Britta Sundin, vi skall inte lappa och laga längre i de bidragssystem som vi har i Sverige. Det är alldeles riktigt. Den lärdomen tycker jag att också socialdemokraterna skall ta med sig i det fortsatta tankearbetet.

Den möjligheten fanns inom den ram som budgeten anger. Varför tycker inte Britta Sundin att man skulle kunna täppa till det som var så rent ut sagt diskriminerande? Jag vill gärna ha ett ordentligt svar på den frågan.
Fru talman! Nej, jag sade naturligtvis fel när jag sade att Inga Berggren ville lappa och laga. Moderaterna vill ju ta bort bostadsbidragen helt och hållet, och då behöver man ju varken lappa eller laga - på den biten. Nu har vi begärt den här utredningen av regeringen. När vi får se resultatet av den kan vi också göra en bedömning av vad som behöver åtgärdas, om det är åtgärder som krävs. Jag kan inte i dag säga att det är det ena eller det andra som är viktigare att återställa. Om man tittar på vad de olika partierna föreslår i den här frågan kan man se att det finns väldigt många olika åsikter.
Fru talman! Faktum är, Britta Sundin, att Moderaterna prioriterar bostadsbidrag till barnfamiljer. Vi tycker att det är där stödet skall sättas in om man behöver ett stöd till sina boendekostnader. Den diskussionen har vi haft väldigt mycket också i den bostadspolitiska utredningen, så de av ledamöterna som har varit med där och har hört mig diskutera kring detta vet precis var jag som moderat står i den frågan. När det sedan gäller framtidsfrågorna kan vi inte fortsätta lappa och laga. Vi måste på något sätt samordna de olika sociala stöden så att man med den moderata tanken kan omvandla dessa bidrag till sänkta skatter och minska den ekonomiska rundgången. Det är just sådana här saker som Statskontoret tar upp i sin rapport om en snårskog av regler, om hur bidragsreglerna är väldigt otydliga och motstridiga och om hur olika bidrag bollas mellan myndigheterna i hanteringen, vilket också kostar pengar. Låt oss ta ett gemensamt grepp kring detta och se till att lösa det på det sättet, så att människorna får behålla sina pengar och inte i första hand betala skatter utan själva ha möjlighet att välja sitt boende.
Fru talman! Nu återkom Inga Berggren till ett av moderaternas stora slagord: Låt oss sänka skatterna så behöver inte människor bidrag. Jag undrar vad det är för skatter som skall sänkas för en familj där inkomsten inte ligger på mer än 117 000 kr per år, vilket är nivån för att man skall få fullt bostadsbidrag. Vad finns det för skatter att sänka där? På inkomstsidan har man ingen statlig skatt, så då är det kommunernas skatt man i så fall skall sänka, och det vet jag inte om vi har möjlighet att besluta om här i kammaren.
Fru talman! Om jag inte hörde fel sade Britta Sundin att en översyn av bostadsbidragen redan var på gång. Jag hoppas att det är så. Med anledning av det skulle jag också vilja ställa en följdfråga: Får vi en redovisning på vårt första sammanträde i januari i bostadsutskottet? Jag har en annan fråga som jag vill lyfta fram och som jag hade tänkt att jag skulle få svar på, nu när det kom upp en socialdemokratisk kvinna i talarstolen. Ni är ju flera och har alltså möjlighet att dela upp ämnesområden mellan er. Därför är jag litet besviken över att den kvinna som är taleskvinna här i dag från Socialdemokraterna inte med ett ord nämner en helhet när det gäller kvinnor och kvinnors möjligheter att vara med i planeringsfrågor. Jag skulle vilja fråga Britta Sundin: Vem är det som har ansvar för jämställdhetsfrågorna just på bostadsområdet och i planeringsfrågor? Talmannen har ju på ett mycket föredömligt sätt, måste jag säga, alltid lyft fram dessa frågor, och jag trodde att man så att säga följde upp detta från Socialdemokraterna i respektive utskott. Här saknar jag det.
Fru talman! I den utvärdering som vi nu beställer från regeringen har man redan påbörjat detta. När man är färdig att komma med en redovisning till oss kan jag dessvärre inte svara på i dag. Eftersom beställningen inte blir beslutad förrän i dag kanske det är litet tidigt att fastställa ett datum, men vi har ju sagt att den skall komma så snabbt som möjligt. När det gäller den andra frågan som Rigmor Ahlstedt ställde var min uppgift här i dag faktiskt att diskutera bostadsbidragen, och det har jag gjort. Jag får återkomma till jämställdhetsfrågorna en annan gång.

Fru talman! Det är viktigt att vi diskuterar jämställdhetsfrågor. Det är också väldigt viktigt att få in fler kvinnor och ett mer kvinnligt synsätt även i planeringsfrågorna. Det tror jag att vi är överens om. Att jag inte tog upp det i debatten beror på att min uppgift var att diskutera bostadsbidragen. Vi får säkert möjlighet att återkomma till jämställdhetsdebatt och planfrågor. Jag är inte främmande för att vi på alla sätt skall försöka få mera av kvinnligt perspektiv i det tänkandet.
Fru talman! Britta Sundin och jag har suttit ganska många år i bostadsutskottet. Såvitt jag minns är det Britta Sundin som har varit Socialdemokraternas talesman i bostadsbidragsfrågor under en följd av år. När borgerliga regeringar föreslagit ganska små besparingar på bostadsbidragen har Britta Sundin med frenesi försvarat nivåerna inom bostadsbidragen. I maj i år fick vi en proposition där man föreslog en minskning av bostadsbidragen med 2,3 miljarder. Det måste vara svårt för Britta Sundin att lotsa det genom utskottet. Vi i Folkpartiet ställde upp på propositionen och ville göra en besparing med 2,3 miljarder i det läge som var.

Nu får vi bekräftat att den samlade effekten för barnfamiljerna blir massiv, att man kan få upp till Folk börjar ringa till försäkringskassorna och får det bekräftat. Fem partier i utskottet försökte ta ett initiativ för att rätta till det som ni hade ställt till med när ni ändrade i propositionen. Varför sade ni nej till det initiativet? Vi hade kunnat snabbare göra en förändring som hade lindrat effekterna för barnfamiljerna.
Fru talman! Det vi nu fick höra av Erling Bager var litet mer nyanserat än det första inlägget om bostadsbidragen. Nu erkände Erling Bager att beslutet i maj, som innebar besparingar, var Folkpartiet med på. Det var bara en justering inom systemet gällande lägenhetsyta som man skulle betala med att ta bort bostadsbidraget för ungdomar. Jag kan gärna erkänna att jag tycker att det är svårt att försvara de besparingar som vi tvingats att göra i bostadsbidragssystemet. Vi måste också se på vad det är som tvingat in oss i det, vad det är som gjort att vi har hamnat i en situation som innebär att vi måste göra besparingar även inom sådana behjärtansvärda områden som bostadsbidragen. Det är den ekonomiska realiteten. Precis som Lennart Nilsson tror jag inte att det tjänar så mycket till att börja skylla på det ena eller det andra. Alla vet vi egentligen vad som orsakat att vi hamnat i den här ekonomiska situationen.
Fru talman! Det är solklart att Folkpartiet försvarade propositionen från regeringen i våras. I protokollet från den 8 maj, då vi behandlade frågan, står det att det faktiskt var Erling Bager och Folkpartiet som försvarade regeringens förslag mot majoriteten i utskottet. Centerpartister och socialdemokrater ville ytterligare försämra för barnfamiljerna. Där satte vi gränsen, där kritiserade vi er. Vi ville inte göra ytminskningar utöver den minskning som regeringen föreslog. Jag tycker att utvecklingen har visat hur fel det var att utskottsmajoriteten med sakkunnig från Bostadsdepartementet gick in och började schackra. Sammantaget blev effekterna helt orimliga för barnfamiljerna.
Fru talman! Bostadsbidragen går till allra största delen till barnfamiljer. Det är en väldigt liten del som går till ungdomar upp till 29 år. Erling Bager säger att Folkpartiet var med på förslaget i maj, och det är alldeles riktigt. Men i dag är det inte ytgränserna ni protesterar mot, utan det är inkomstgränserna. Det visar hur svårt det är att väga det ena mot det andra när man inför ändringar. Vi behöver se över det hela och få en helhetssyn. Då kan vi börja diskutera.
Fru talman! Britta Sundin sade att bostadsbidragen har stigit kraftigt under 90-talet. Det är alldeles riktigt. Har inte Britta Sundin funderat över varför de har stigit så kraftigt? Skälet är naturligtvis den skatteomläggningspolitik och den budgetsaneringspolitik som man genomför och där man lägger så mycket på bostadspolitikens område. Så säger Britta Sundin: Vänsterpartiet har alltid så mycket mer pengar än andra. Ja, vi har haft fräckheten att lägga fram en budget som skiljer sig med 2 % från Socialdemokraternas. 98 % ligger inom den socialdemokratiska ramen. Den som påstår att det skulle få samhällsekonomiska följder talar mot sitt bättre vetande. Av dessa 2 % har faktiskt bostadsbidragen fått sin del. Det är en tydlig profilering och markering att vi står på låginkomsttagarnas sida. Britta Sundin säger vidare att det är logiskt att se över de nya reglerna. Det mest logiska hade naturligtvis varit att vänta med att införa dem tills man är klar över konsekvenserna. Det borde vara en självklarhet även för Britta Sundin. Vi är som sagt inte överens om besparingarnas storlek, det har vi inte varit på hela tiden.
Fru talman! Det var bra att få ett erkännande av Owe Hellberg att han till 98 % följer den socialdemokratiska politiken. Det är precis det som både Lennart Nilsson och jag har försökt beskriva tidigare. Sedan går man på vissa punkter ifrån den politiken genom att utlova litet mer eller genom att försöka spara litet mindre. Det är tyvärr så att det påverkar den totala ekonomin för landet Sverige. Det kan också i slutändan komma att betyda väldigt mycket för räntenivåerna och andra länders syn på Sverige etc. som gör att bostadskostnaderna kanske stiger igen.
Fru talman! Jag måste göra Britta Sundin litet besviken. Det är nämligen så att det inom de 98 procenten finns kraftiga omfördelningar från höginkomsttagare till låginkomsttagare, inom skattepolitiken och inom de flesta av bidragssystemen. Det stämmer inte alls överens med den socialdemokratiska politiken. Däremot är naturligtvis 98 % av ramen i kronor och ören densamma. Men inom ramen kan man göra väldigt mycket om man vill och har lust. Skulle synen på Sverige äventyras av en utgiftsram som ligger 2 % över den som regeringen och Centerpartiet har föreslagit? Nej, någon sådan ekonomisk analys finns naturligtvis inte, utan det är, som jag tidigare sade till Lennart Nilsson, kvalificerat nonsens.
Fru talman! Ove Hellberg använder sig i debatten av väldigt starka ord när han beskriver den socialdemokratiska politiken. Jag tycker nog att det vore mer hovsamt att använda ett annat tonläge. Den ekonomiska situationen har gjort det nödvändigt för oss att spara. Även Owe Hellberg har varit med på besparingsförslag som gäller bostadsbidragen, så han kan ju inte helt svära sig fri från ansvar. Men tyvärr har man genom att underbalansera budgeten kunnat göra litet mindre besparingar än vi, och det är detta som man nu försöker att ta politiska poäng på.
Fru talman! Britta Sundin frågade mig hur Miljöpartiet skulle kunna finansiera en eventuellt uppskjuten regeländring. Jag skulle vilja ställa en motfråga: Hur skulle Socialdemokraterna finansiera en sådan uppskjuten regeländring, om nu utredningen kommer fram till det? Det är självklart att vi måste se över detta tillsammans. Jag tror att det förslag som redan nu finns, nämligen en generell sänkning av bostadsbidragen, om det inte finns någon annan möjlighet, är bättre än att låta några råka ut för katastrofala följder så att de får gå från hus och hem. Detta är, ungefär i likhet med fastighetsskatten ute i skärgårdsområdena, någonting som vi måste stoppa. Avarterna får inte förekomma i systemet. Vi måste kunna gardera oss för dem, och det är ju detta som vi är ute efter. I våras var jag med på förslaget om ytbegränsningar men inte på förslaget om inkomstgränser. Vad vi nu ser är att vi behöver se över det hela och göra det oerhört snabbt. Tillsammans måste vi finna en finansiering, om det nu visar sig att det slår så snett som vi tror att det gör.
Fru talman! Om man ser till de ramar som riksdagen har fastställt, så är den möjlighet som finns i dag att göra förändringar inom systemet. Jag kan inte i dag säga om det bästa är att sänka bidraget med 60 kr för samtliga bidragstagare. Jag vet inte om det ens skulle räcka. Detta måste vi få klarlagt. Det svar jag kan ge Per Lager är att vi så snabbt som möjligt skall få fram en utvärdering som visar hur detta har slagit, vilket regeringen också har lovat. Sedan får vi ta ställning till om det behöver göras eventuella förändringar.
Fru talman! Jag kan konstatera att Britta Sundin och jag är överens om att det skall göras en snabb utvärdering och att man skall se om det har slagit väldigt snett. Om just de nämnda avarterna har uppträtt, skall vi försöka att ordna till det. Jag tror att vi alla är överens om att vi inte vill ha de ytterligheter och avarter som gör att folk får gå från hus och hem. Detta måste vi kunna ordna till, och det kan vi göra tillsammans.

Fru talman! Britta Sundin sade i sitt anförande, med blicken riktad på bl.a. mig, att vi i bostadsutskottet var överens om att göra besparingar på bostadsbidragen. Vi var överens så till vida att vi skulle införa ett nytt inkomstprövningssystem, som skulle kunna ge en besparing på 1,1 miljard. Naturligtvis måste vi justera en hantering i systemet som har visat sig lätt kunna missbrukas. Så långt var vi överens, men inte var det längre. Jag vill ändå ställa en fråga till Britta Sundin. Hon säger att detta är ett bidrag till dem som har störst behov. Är det ändå inte att rusta ned det som Socialdemokraterna kallar för en social bostadspolitik att hantera människor så olika? Är det inte diskriminering när två familjer med samma inkomst, där det i det ena fallet råkar vara den ena i familjen som har tjänat in hela inkomsten medan båda i det andra fallet har tjänat in inkomsten, hanteras olika? Är det en social bostadspolitik att hantera människor så olika? Är det detta som ni är medvetna om har blivit fel, så att ni vill ändra på det? Eller är det en ideologisk fråga att det verkligen skall vara ett system med individuell inkomstprövning?
Fru talman! Ulf Björklund, regeringen skall nu ge oss en utvärdering av de regeländringar som vi har gjort. Det är möjligt att inkomstgränserna och ytgränserna sammantaget med övriga beslut som vi har fattat innebär att några har kommit i kläm. Det är ju detta vi skall se över och får sedan återkomma. Sedan har Ulf Björklund rätt i att Kristdemokraterna precis som Vänsterpartiet hade litet mer pengar i potten än vad vi andra hade när vi fattade detta beslut i maj. Men, Ulf Björklund, ert förslag skulle bl.a. ha gått ut över barnbidragen, som också är ett bidrag till barnfamiljerna, och över hyresnivåerna och kostnadsnivåerna i boendet, precis som Lennart Nilsson tidigare beskrev. Då är frågan om detta hade varit det rätta att göra vid det tillfället.
Fru talman! Jag vill bara förtydliga vad detta med barnbidraget handlar om. Vi säger att delar av barnbidraget kanske borde inkomstprövas, för barnbidraget är ju ett generellt bidrag till både miljonärer och fattiga. Då tycker jag att man skall ställa sig frågan om alla dessa pengar riktas rätt. Vi har varit beredda att genom inkomstprövning minska bidraget med 40 kronor för dem som har gott om pengar. Men jag vill bara avsluta med att säga att vi vet hur detta drabbar. Vi har ända sedan maj, i oktober och november, larmat LO, TCO, försäkringskassan och enskilda människor, men utskottet struntar i att vidta åtgärder. Min fråga är: Är det så att de vackra orden om en social bostadspolitik bara är vackra ord egentligen? Eller får vi se en justering när den snabba, hoppas jag, utredningen kommer?
Fru talman! Som jag sade tidigare får vi se vad utredningen kommer fram till. Det kan jag inte svara på i dag. Det kan ju behöva göras justeringar, men det vet jag inte. Det märkliga i denna debatt som jag har noterat i dag är att de enda som är tvärsäkra på hur det är ställt är dels Moderaterna, som vill göra ytterligare försämringar, dels Kristdemokraterna, som känner till det exakta utfallet och hur situationen är. Alla vi andra har en litet mer nyanserad bild och ser att det är befogat med en utvärdering.

Fru talman! Det betänkande som i dag behandlas innehåller ett avsnitt som berör åtgärder mot bostadssegregation. Låt mig, fru talman, börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i frågan. En av de allra största utmaningarna för det svenska välfärdssamhället är att bryta den växande sociala och etniska segregation som i dag finns i vårt land. Segregationen hotar att undergräva den grundläggande förutsättningen för varje stadsbildning, medborgarnas känsla av gemensamt ansvar för varandra och för sin boendemiljö. I många storstäder runt om i världen existerar inte längre detta grundläggande ansvar. Resultatet av en sådan utveckling är förödande - social utslagning, kriminalitet, miljömässig kollaps och en i förlängningen total likgiltighet inför det demokratiska systemet. Med ett segregerat boende i städer där människors levnadsvillkor är så olika, riskerar den sociala och ekonomiska sammanhållningen att slås sönder. Trots korta geografiska avstånd inom staden, blir avstånden oändligt stora i fråga om den vardagsverklighet som råder i olika delar av samma stad. När den sociala segregationen i många stadsdelar förstärks med etnisk segregation, vidgas klyftan ytterligare. Boendesegregationen är således en negativ utveckling för samhället och för individen. Den leder till fattigdom, splittring i socialt och etniskt hänseende, destruktiva motsättningar och sönderfall. Segregation i boende skapar sociala spänningar. Fru talman! Många av Sveriges städer är i hög grad socialt och etniskt segregerade. Man kan lätt peka ut på en karta var fattiga människor bor. Det är också lätt att peka ut var medel och överklassen bor. Miljonprogramsområdena är de områden som i första hand förknippas med social och etnisk segregation. Detta är sant. Men i dag finns det även andra, äldre områden som kan betraktas som segregerade. Gemensamt för dessa områden är, förutom en mycket hög arbetslöshet och en hög andel människor med invandrarbakgrund, att invånarnas medelinkomster ligger klart under genomsnittet, att ohälsotalet är högt och att förtidspensioneringarna är många. Fru talman! För att bryta utvecklingen mot en allt starkare social och etnisk segregering, krävs insatser såväl från enskilda, stat, kommun och landsting som från bostadsmarknaden och det privata näringslivet. Under årets allmänna motionstid har sju motioner från olika partier föreslagit åtgärder mot boendesegregation och för bättre boendemiljö. Problembeskrivningen i de nämnda motionerna stämmer överens med den beskrivning jag har redovisat. Utskottet instämmer i sin hemställan med de olika motionernas intentioner. Utskottet konstaterar att frågan om boendesegregation har uppmärksammats under lång tid. Olika typer av åtgärder har vidtagits, men de har inte varit tillräckliga eller givit önskad effekt för att bryta den negativa utvecklingen mot ökad segregation. Utskottet är av den uppfattningen att det är viktigt att lösningar och åtgärder som framöver vidtas mot segregation i boendet bör utgå från en samlad politik som även tar fasta på de förutsättningar som råder i varje enskilt bostadsområde. Utskottet konstaterar också att även om det finns många problem i segregerade områden, finns det också engagemang, vilja och förslag till lösningar bland de boende. I många av dessa områden anstränger sig de boende i dag för att resa sig upp och själva vara med och skapa bättre förutsättningar för den framtida utvecklingen. Det är just de som bor och verkar i dessa områden som skall få reella möjligheter till inflytande i de beslut som fattas för att förbättra deras bostadsområden. Fru talman! Den bostadspolitiska utredningen presenterade nyligen i sitt slutbetänkande en del förslag som kan leda till att bryta segregationen. Kommittén föreslår att staten skall stödja kommunala utvecklingsprogram för utsatta bostadsområden genom ett bidrag som motsvarar högst 50 % av kostnaderna för programmen. Kommitténs förslag utgår från att kommunerna tar ett stort ansvar för att en långtgående och sektorsövergripande samverkan skall komma till stånd. Invandrarpolitiska kommittén har också föreslagit åtgärder mot boendesegregationen. Storstadskommittén kommer inom kort att lägga fram ett delbetänkande med förslag om insatser i utsatta bostadsområden. Fru talman! Utskottet är av den åsikten att de redovisade förslagen från nämnda utredningar och kommittéer sammanfaller med flertalet av de förslag som väckts i motioner i frågan under årets allmänna motionstid. Det, fru talman, skulle innebära att det är möjligt att uppnå en bred politisk enighet kring åtgärder som leder till att den negativa utvecklingen i segregerade bostadsområden bryts. En bred politisk enighet kring åtgärder mot boendesegregationen är vad de boende i dessa områden kräver av oss politiker. Vi får inte svika dessa människors förväntningar.
Fru talman! Jag kan instämma i det mesta som Juan Fonseca har sagt i sitt anförande. Vänsterpartiet har inte skrivit någon sådan här allmänpolitisk motion eftersom vi avvaktar behandlingen av den bostadspolitiska utredningen. Däremot vill jag redan nu säga att vi har reservationer när det gäller segregationsfrågorna. Vi tycker inte att den bostadspolitiska utredningen har tänkt tillräckligt långt i de här frågorna, utan vi föreslår att kommunerna skall få rättigheter och skyldigheter som de inte har i dag. Vi tycker att de skall upprätta boendeplaneringsprogram där olika förvaltningar samverkar för att få en bra bild när det gäller de åtgärder som skall vidtas. Vi tycker att kommunerna skall ha rätt till bostadsanvisning - både privata och kommunala bostadsföretag. Vi tycker också att människor skall ha rätt att bli behandlade på ett värdigt sätt när de söker bostad. Någon form av bostadsförmedling måste därför också finnas till förfogande. Tar man inte till sig dessa instrument, klarar man inte hela segregationsproblematiken. Man kan inte enbart inrikta sig på de mest segregerade och utsatta områdena. Då får vi så småningom nya.
Fru talman! Jag har redovisat att utskottet instämmer med väldigt mycket av det som har skrivits i de motioner som har kommit från olika partier. Utskottet instämmer också med många av de förslag som läggs fram av de olika kommittéer och utredningar som behandlar de här frågorna. Jag tror inte att någon av oss har de konkreta lösningarna på de här problemen. Därför är det intressant att avvakta och se vad regeringen kommer fram till i fråga om de olika förslag som i dag föreligger. Jag tror att det kommer att läggas fram breda förslag som syftar till att bryta segregationen. Alla vet i dag att de här frågorna är stora och omfattande, och jag förväntar mig att regeringen kommer med stora förslag som bryter utvecklingen.
Fru talman! Jag hoppas också på breda lösningar i de här frågorna, men jag tror att man måste ta till sig de konsekvenser som jag har redogjort för. De framförs i en av s-motionerna. Det är den jag har tagit till mig, och det är den jag bygger min reservation runt. Den stämmer bra överens med min reservation i den bostadspolitiska utredningen.
Värderade talman! I det här betänkandet behandlas bl.a. anslaget till länsstyrelserna. Jag har aktualiserat detta ärende i en motion som heter 1996/97:Bo306. Förra året markerade bostadsutskottet att befolkningstalet, alltså befolkningens storlek, skall påverka anslaget till länsstyrelserna. Det borde vara självklart. Nu hänvisar bostadsutskottet i sitt betänkande till en rapport från Statskontoret, som också tycker att det måste finnas ett samband mellan en länsstyrelses arbetsbelastning och det anslag den får för sin verksamhet. Jag tycker att det inte bara är antalet invånare som skall påverka anslaget, utan också näringslivsstrukturen och antalet företag som finns i länet. Det har jag markerat i min motion. Nu påpekar bostadsutskottet att regeringskansliet bereder frågan om ansvarsfördelningen mellan länsstyrelserna. Hittills har det, kan man tycka, gått slentrian i den här fördelningen. Det har gjorts påslag på någon procent över hela linjen. Men regeringen har inte vågat, eller inte velat, göra någon ändring i fråga om den fördelningsnyckel som har gällt. Värderade talman! Orsaken till mitt inlägg här är i viss mån regionalpatriotisk. Om jag hade representerat en länsstyrelse, eller ett län, som var gynnad i detta sammanhang skulle jag nog inte ha motionerat. Men Jönköpings län, där jag bor, råkar komma först på femtonde plats när det gäller anslagets storlek, trots att länet kommer på sjätte plats om hänsyn tas till länets folkmängd, yta och antal företag. Det tycker jag är en orättvisa. Samma orättvisa kan säkert finnas också i andra län. Därför är det angeläget att detta utreds. Vi får väl se om regeringskansliet har mod att göra någon förändring till nästa års budget. Jag hoppas att det då inte finns någon anledning för mig att ytterligare agera i det är ärendet, men det får vi väl se. Vi får ju vänta nästan ett helt år.

Fru talman! I går kom den preliminära statistiken från BRÅ rörande antalet anmälda brott under det första halvåret i år. Det är ingen rolig läsning. I sitt pressmeddelande skriver BRÅ: "För andra året i rad ökar det totala antalet anmälda brott. Under åren 1991-94 minskade det totala antalet anmälda brott, en utveckling som bröts år 1995 då de anmälda brotten ökade. Den preliminära statistiken tyder nu på en fortsatt ökning." I förra veckan knivskars en fånge till döds på Kumla. Samma vecka kunde vi i dagspressen läsa: "Allt färre personer åtalas för brott. Under de senaste månaderna har en dramatisk minskning skett. En orsak är besparingen hos åklagarna. 'Det är klart att man inte kan göra sig av med 200 personer utan att det märks,' säger en chefsåklagare." Domstolsverkets statistik visar att antalet åtal under det tredje kvartalet i år var 20 % mindre än under samma period förra året. Tidigare under hösten har vi fått ta del av uppgifter om ett ökat antal fel begångna av domare. Ingen har kunnat ange något annat skäl till detta än en alltför stor arbetsbelastning. I Borrby tog människor lagen i egna händer. Kan Sveriges riksdag och justitieministern känna tillfredsställelse över denna utveckling? Är inte svenska folket värt ett bättre rättsväsende? I det betänkande vi i dag har att ta ställning till ger majoriteten med socialdemokraterna i spetsen ett klart svar på mina frågor. Man är i högsta grad tillfreds och anser t.o.m. att svenska folket inte ens är värt det rättsväsende som vi bestås med i dag. Så måste det vara, eftersom man är beredd att skära ytterligare i rättsväsendet under de närmaste åren. Vi moderater har tydligt visat att vi inte kan acceptera rättsväsendets nedrustning, utan vi har i stället föreslagit högre anslag. Detta har emellertid redan röstats ned. Därför kan vi inte heller delta i ett beslut om fördelning av anslag på ett i vår mening totalt sett alltför lågt belopp. Ansvaret för den ekonomiska situationen inom rättsväsendet bör i stället helt åvila den majoritet som formats kring regeringens förslag. Som jag nämnde inledningsvis ökar antalet anmälda brott på nytt, för andra året i rad. Detta är en spegling av den moral och normuppfattning som finns i samhället. Normlösheten breder ut sig också bland förtroendevalda och höga beslutsfattare på olika nivåer i samhället. Detta har på senare tid tydliggjorts genom en mängd avslöjanden om fusk, oegentligheter och brott. Människors berättigade upprördhet över dessa affärer vittnar om att det finns en i folksjälen djupt liggande uppfattning om vad som är rätt och vad som är fel. Hur påverkas denna uppfattning när människor tycker sig uppleva att det bara är de själva som skall känna av att landet befinner sig i kris? Hur påverkas våra ungas uppfattning när de ser att vissa maktutövare inte kan skilja mellan rätt och fel? Låt mig citera ur Den leende mördaren av Per "Om vuxna tar sig rätten att leka sina liv, varför skulle då inte tonåringar låta sig luras att tro att man kan leka varandras död? Om vuxna behandlar varandra som leksaker, förverkar sina familjer för att förverkliga sig själva, varför skall man då förvånas över att tonåringar behandlar varandra som konsumtionsartiklar? Om vuxna tycker att rätt och orätt kan vara lika bra, varför skulle då inte också tonåringar ha rätt att bete sig som om det vore sant?" Den tilltagande normlösheten och det allt större missnöjet hos medborgarna utgör tillsammans ett allvarligt hot mot tilltron till våra grundläggande rättsstatliga principer. En av de svenska samhällets största framtidsutmaningar är därför att förhindra att den redan utbredda normlösheten rotar sig ännu mer och att i stället återupprätta ett samhälle grundat på fasta moraliska och rättsliga värderingar. Till skillnad från totalitära stater där ordningen dikteras uppifrån, måste demokratier byggas på en moralisk ordning som kan fungera som ett sammanhållande värdekitt mellan människor, dvs. det måste finnas en gemensam uppfattning hos medborgarna om vad som är rätt och orätt. Den brottsförebyggande effekten av att normer respekteras är vida överlägsen varje slag av lagstiftning, även om sådan naturligtvis också måste finnas. Helt central för den moderata politikens utformning, oavsett vilket politikområde det gäller, är tilltron till människors förmåga och vilja att ta ansvar för sina egna val och sitt eget liv. Överfört till moderat kriminalpolitik innebär detta att varje människa som är i stånd att ansvara för sina handlingar och beslut också har både rätt och skyldighet att göra detta. Utgångspunkten är att den enskilde individen själv har att svara för sina handlingar. Ett gammalt ordspråk lyder: Den som börjar med en knappnål kan lätt sluta med en silverskål. Trots att ordspråket ger uttryck för något vi vet är sant, har svensk politik i socialdemokratisk tappning inte tagit till sig dess innebörd. Stölden av knappnålen bagatelliseras och vägen jämnas för en fortsatt färd mot silverskålen. Det är hög tid att tänka om och inrikta krafterna mot våra unga. Skall vi lyckas fånga och återföra den svenska normen måste vi ta vara på de krafter som har störst möjlighet att forma och påverka våra barn. Bland dessa krafter är den viktigaste föräldrarna. Föräldrar är oersättliga som normöverförare - i stort sett hur ytligt de än fungerar. Kriminalpolitiken måste utgå från föräldrarnas betydelse och bygga på en helhetssyn. Den moderata politiken utgår från medborgarnas rätt att kräva ett rättssäkert och effektivt rättsväsende som skyddar och ingriper mot brottsliga beteenden och övergrepp. Medborgarna har rätt att förvänta sig att hela rättsväsendet - polis, åklagare, domstolar och kriminalvård - står väl rustat att möta människors rättmätiga krav. Av central betydelse för människors tilltro till rättssystemet är att såväl den grova våldsbrottsligheten som brott av lindrigare slag tas på allvar. Detta innebär att all brottslighet måste förebyggas, bekämpas och beivras. I annat fall riskerar vi att människor tar lagen i egna händer och själva gör sig till brottslingar i sina försök att värja sig mot hot, trakasserier, stölder och andra brott. Upprätthållandet av medborgarnas respekt för landets kriminalpolitik och rättssystem i stort förutsätter att människor kan lita på att polisen kommer till undsättning när de drabbats eller riskerar att drabbas av brott, att polis och åklagare utreder brott på ett effektivt och rättssäkert sätt och att de straff domstolarna har att döma dem som begår brott till står i samklang med det allmänna rättsmedvetandet. Sist men inte minst måste en övergripande hänsyn till brottsoffren genomsyra hela kriminalpolitiken. Hur kommer då det framtida rättsväsendet att se ut? Regeringen har föresatt sig att genomföra besparingar på en miljard kronor under innevarande period. En del är redan genomfört. Antalet poliser har minskat, och på vissa håll har utbyggnaden av närpolisverksamheten stannat av. Fångarnas löneavdrag går inte längre till Brottsofferfonden utan till regeringen. Åklagarnas högar växer. Storslakt på våra tingsrätter planeras. Antalet platser på våra fängelser minskar trots ökad brottslighet. Detta är vad regeringen anser att svenska folket skall hålla till godo med. Svenska folket har rätt att kräva annat. Vi moderater är av formella skäl förhindrade att i dag föreslå höjda anslag. Vi står bakom våra reservationer - en mångfald - men för tids vinnande yrkar vi här i dag bifall endast till tre av våra reservationer. Det är reservation 3 rörande kriminalpolitikens inriktning, reservation 18 rörande den framtida domstolsorganisationen och reservation 26 rörande finansiering av Brottsofferfonden.

Fru talman! För en tid sedan hade vi en debatt om budgetramarna. Vi i Centerpartiet har ställt oss bakom den yttre budgetramen. Men det innebär ju inte att vi står bakom alla delar av innehållet och den verksamhet som är föreslagen. Det finns mycket som vi håller med om. Om man tittar på det framtida rättsväsendet är det ju helt rätt att ett väl fungerande rättsväsende är av fundamental betydelse för att upprätthålla den demokratiska rättsstaten, precis som det står i betänkandet som alla i utskottet naturligtvis står bakom. Rättsväsendet skall hålla hög kvalitet och vara kostnadseffektivt. Men för att dessa saker skall kunna fungera tycker vi i Centern att det krävs en annan organisation än den som är föreslagen.

Ett stort förtroende från allmänheten för polis, åklagare och domstolar är ju en av hörnstenarna i ett fungerande rättssystem. Ett förtroende kan inte skapas genom en väldig distans mellan människor, utan det skapas genom närhet i relationerna mellan människor och mellan människor och myndigheter. Vi i Centern anser att detta kräver en decentraliserad organisation. Därför har vi motsatt oss nedläggningar av tingsrätter. Vi har föreslagit att man skall se till konsekvenserna av andra förslag till indragningar av lokala kontor så att vi inte får kostnader någon annanstans. Vi har ju sett många gånger att det kan verka väldigt effektivt att spara på en kostnad för en lokal t.ex. Men det kan också innebära att avståndet ökar mellan människor och den myndighet som skall handlägga ärendet. Det kan i sin tur så småningom göra att det uppstår fler kostnader, eftersom t.ex. kontrollen blir sämre eller den lokala kännedomen blir för dålig för att man skall kunna fatta bra beslut. Vi har också föreslagit ett moratorium vad gäller regionala förändringar för kronofogdemyndigheterna. Vi tycker att det krävs en mer omfattande debatt om den totala organisationen i rättsväsendet. Man skall inte bara titta på en myndighetsstruktur i sänder. Den lokala förankringen är viktig. En ungdom som blir utsatt för ett brott eller begår ett brott behöver antagligen sina anhöriga och sina föräldrar som hjälp i en process, oavsett på vilken sida skranket man står. Blir det för stora avstånd kommer det att vara mycket svårt att efterleva det. Det kan finnas andra som också behöver stöd av vänner eller anhöriga i dessa processer. Dessutom är det inte bara den ekonomiska brottsligheten och den grova brottsligheten som måste beivras. Det gäller att även ta tag i vardagslivets mer triviala brottslighet för att kunna stoppa en utveckling mot våld och grövre brott. Det var intressant att höra häromdagen i radion när man berättade om borgmästaren i New York som hade förändrat situationen där ganska påtagligt genom att t.ex. se till att man ingrep mot snatteri och det som kan betraktas som mycket liten brottslighet, dvs. brott på låg nivå. Om den inte beivras och man inte ingriper leder det till att de individer, de barn och ungdomar, som är involverade tror att det inte var så farligt och att de kanske kan fortsätta. Där tycker jag att det är precis som Gun Hellsvik säger. Det är viktigt att lära det uppväxande släktet vad som är rätt och vad som är fel. Vi här i Sveriges riksdag är ansvariga för lagstiftningen. Det är vi som stiftar lagarna. Då är vi också ansvariga för att se till att det är möjligt att leva upp till de lagar som vi stiftar och att vi följer den rättstillämpning som görs i samhället. Om inte lagarna kan tillämpas på rätt sätt, eller tillämpas på rätt sätt, kan vi inte heller påstå att vi har någon rättssäkerhet som skyddar människorna. Varje lag har en etisk grund. Det är inte så att vi stiftar lagar oförhappandes. Det finns en etisk grund för väldigt mycket av den lagstiftning vi har. Då måste naturligtvis varje yrkeskår och var och en som är involverad i att hantera lagar faktiskt också diskutera den etiska bakgrund som lagstiftningen har. Det är vår skyldighet att reagera när vi tycker att någonting är fel. Jag har tänkt på det många gånger. Vi skall inte ingripa i enskilda rättsärenden och rättsfall. Men vi ingriper t.ex. när andra länder begår övergrepp mot människor. Vi säger att man då bryter mot de mänskliga rättigheterna. Men här hemma kan det vara svårare att få till stånd den debatten. Om det blir fel domslut, brottsoffer hanteras felaktigt eller att över huvud taget den process som leder fram till en dom inte sker på ett konsekvent, riktigt och genomlysande sätt begår man ett rättsövergrepp i systemet. Det kan också bli så att man ökar brotten mot mänskliga rättigheter. Jag får ibland litet kalla kårar när jag läser tidningarna, lyssnar på radio och får förmedlat vad som händer i samhället. Det smyger sig i samhället in en syn på våld och en allt högre tolerans av våld som är ganska skräckinjagande om man börjar att analysera och titta på hur det ser ut. De etiska grunderna i lagstiftningen och i vårt samhälle elimineras om vi tillåter en sådan utveckling, och människorna känner heller inte igen sig. Hur kommer det sig att en flicka som är under två år antas ha fallit och skadat sig när hon har lårbensbrott, sex brutna revben, benbrott i underben, benbrott i en fot och ett stort blåmärke runt ett öga? Kan det vara rimligt att hon har fallit? Den person som var ansvarig för henne frikändes. Hur kommer det sig att en tvåbarnsmamma kan torteras gång på gång, ropa på hjälp från myndigheter men inte få stöd från samhället? Så småningom dör hon på grund av denna tortyr, och då antas hon ha ramlat, och mannen som orsakat skadan döms endast för misshandel. Då frågar man sig: Vad är det som gör att det kan bli så här? Vi kan inte påstå att antalet fall av misshandel har ökat. Var tionde dag dödas en kvinna av en man. Varför bryr vi oss inte tillräckligt och har en diskussion om dessa frågor? Var finns bristerna? Jag tycker att man kan koppla detta också till organisatoriska frågor. Det krävs väldigt mycket samarbete mellan myndigheter och en stor lokalkännedom för att ta fram alla fakta i ett brottmål och när övergrepp har skett. Vi vet att det inte är så väldigt lätt. Jag har en känsla av att man heller inte hinner ta fram alla fakta. Då kanske det blir dessa felaktiga domslut, eftersom förundersökningarna inte har kunnat pågå tillräckligt länge. I och med det upplever människorna ute i samhället att samhället mer stöttar den som begår brott än att verkligen stötta dem som blir utsatta för brotten. Jag vill inte med detta framhålla att vi skall ha en sämre behandling av brottslingar som hamnar i fängelse och blir dömda till olika påföljder. Det är inte det jag menar. Men det måste finnas mycket tydliga markeringar i samhället när det begås brott. Det gäller t.ex. särskilt brott som begås mot barn och mot kvinnor. Det bästa förebyggande arbete vi kan göra är att med fokus på våra barn bygga en stabil uppväxtmiljö. Det innebär att vi måste bygga sociala nätverk runt våra barn. Vårt rättsväsende ingår i det sociala nätverket runt barn, ungdomar och oss själva. Hur detta skall kunna vara ett stabilt nätverk om man inte har en lokal förankring är för mig väldigt svårt att förstå. Fru talman! Det är därför som vi i Centern värnar om ett decentraliserat rättsväsende. Vi tror nämligen att det också har en förebyggande effekt, och det förstärker det social nätverk vi behöver. Så småningom kommer Inbritt Irhammar och Sivert Carlsson att utveckla det organisatoriska mycket tydligare. Jag står bakom alla reservationer som Centerpartiet har kopplat till detta betänkande. Men jag yrkar nu inga bifall, utan det görs av de senare talarna.
Fru talman! Görel Thurdin talar om Centerns förslag till moratorium när det gäller förändringar inom rättsväsendet. Från moderat sida har vi både i reservationer och särskilda yttranden pekat på vikten av att se på helheten innan man gör förändringar. Vi är alltså i grunden överens om att det inte får ske förändringar i rättsväsendet som gör att samverkansmöjlighet och människors tillgänglighet till systemet undergrävs. Men jag har svårt att se logiken i centerns resonemang. Om man nu vill avvakta med förändringsarbetet för att först ha en ordentlig översyn förstår jag inte hur man då kan gå med på besparingar på rättsväsendet. Vi moderater säger nej till de flesta besparingarna. Vi menar att det är först när man har gjort förändringarna och fått bättre effekter som man kan se vilken besparingspotential som eventuellt finns. Jag skulle gärna vilja höra hur Görel Thurdin förklarar att man går med på besparingar som görs just med hänvisning till organisationsförändringarna men inte ställer upp på organisationsförändringarna.
Fru talman! Det är klart att besparingar slår någonstans även om man gör dem på detta område. Jag är mycket medveten om att Moderaterna inte vill spara någonstans, samtidigt som man anser att man är väldigt mån om den totala samhällsekonomin. Vi har sett till att man måste göra ordentliga konsekvensbeskrivningar och se helheten. Vi är ganska övertygade om att om man tar ett helhetsgrepp kan man också finna möjligheter till besparingar som inte nödvändigtvis slår mot organisationen. Om man gör ordentliga konsekvensbeskrivningar kanske det också visar sig att den besparing som är föreslagen inte leder till en besparing i förlängningen. Det är därför som vi jobbar vidare med dessa frågor. Det tycker jag att Gun Hellsvik också skall ta fasta på. På något sätt måste vi få alla att ställa upp på den synen, så att vi får ordentliga konsekvensbeskrivningar innan vi fattar beslut.
Fru talman! Om Görel Thurdin läser våra reservationer och våra särskilda yttranden bör det bli mycket tydligt att vi är med på den typen av resonemang. Men den stora skillnaden mellan oss och Centern är att vi inte vill börja med besparingarna förrän vi ser på vilket sätt verksamheten kan förändras och det förhoppningsvis kan skapas lägre kostnader för rättsväsendet. Jag måste också få påpeka att Görel Thurdin bör se den budget som vi från moderat sida lägger fram som en helhet. Det är helt riktigt att vi är mycket begränsade när det gäller besparingar på rättsväsendet, liksom vi också har mera begränsade besparingar när det gäller försvaret. Det beror på att vi talar om områden som är ett rent statligt ansvar. Jag tror att vi kan vara överens om att rättsväsendet och försvaret inte skall privatiseras. Däremot har vi totalt sett lägre kostnader för staten genom besparingar som vi lägger på andra områden.
Fru talman! Jag betvivlar inte ett ögonblick att moderaterna värnar om rättssystemet. Däremot tvivlar jag på effekterna av de förslag som man lägger fram när det gäller det ekonomiska. Jag tycker också att man måste komma ihåg att allt inte är kronor och ören. Ibland upplever jag att debatten här i kammaren blir mer fokuserad på kalkyler än på hur vi skall göra för att eventuellt åstadkomma effektivisering och även, i och för sig, besparingar. Därför har vi i Centern gjort det här ställningstagandet. Vi ser att det säkerligen finns möjligheter att spara i våra myndigheter. Jag tycker att det visar sig, inte minst när vi ibland har diskussioner i justitieutskottet med olika myndigheter, att man inte har hanterat de ekonomiska frågorna så där väldigt effektivt i alla stycken. Det kommer naturligtvis Ingbritt Irhammar och Sivert Carlsson att kunna utveckla mera eftersom de skall gå in på respektive myndighetsområde. Vi får ta fasta på att vi också har angöringspunkter i vår syn på rättsväsendet, Gun Hellsvik.

Fru talman! Vänsterpartiet anser att rättsväsendet är en av de viktigaste grunderna i samhället. Det gäller både domstolsväsendet och rättsväsendet som skall garantera alla människors lika rätt och lika möjlighet att få sin sak riktigt prövad. Dessutom är rättsväsendet statens yttersta kontroll över medborgarna. Där kan vi straffa medborgare som överträder de lagar och regler som vi har i samhället. Det är ett specifikt ansvar staten tar på sig som dömande makt. Det handlar om vilket innehåll man ger kriminalpolitiken, vilken syn man har på densamma och vilken syn man har på hela rättsväsendet. Vänsterpartiet anser att de besparingar som gjorts inom rättsväsendet de senaste åren har varit nödvändiga i en tid då besparingar görs i hela samhället. Vi anser att man inte kan se rättsväsendet som en isolerad faktor i samhället. Rättsväsendet är tvärtom den faktor som påverkas allra mest av samhällsutvecklingen. Fru talman! Gun Hellsvik sade i sitt anförande apropå BRÅ:s statistik att brotten återigen ökar, för andra året i följd. Hon sade att det är färre som åtalas för brott i dag. Vi kan dagligen i tidningarna läsa om den ökade brottsligheten och det ökade våldet ute i samhället. Detta är något som också Vänsterpartiet har påtalat under de senaste åren. Besparingar och försämringar i samhället, försämringar i välfärdssystemen, försämringar i skolan, den ökade utslagningen och den ökade segregationen - detta kommer att innebära en ökad kriminalitet. Det ökade drogmissbruket hos ungdomar i dag är också en starkt bidragande faktor till den ökade kriminaliteten. Detta måste vi som samhälle bemöta, men det kan göras på två olika sätt. Ett sätt är givetvis att som moderaterna yrka på ökade anslag till polisen - fler poliser och ökade resurser till rättsväsendet. Samtidigt är moderaterna beredda att göra stora besparingar inom kommuner och andra områden för att ändå hålla statens finanser i balans. Men ett sådant sätt att bemöta dagens utveckling kommer inte att förändra brottsligheten i grunden, och det kommer inte att hejda ökningen. Tvärtom tror jag att vi kommer att få en ytterligare ökning av kriminaliteten om vi inte samtidigt ser till orsakerna till kriminaliteten. Man måste förändra orsakerna till att brotten ökar. Fru talman! Vänsterpartiet har i sin övriga budget föreslagit mer pengar till kommuner och till riktade insatser på de områden där vi ser att utslagningen ökar mest. Vi vet ju också att ett solidariskt samhälle, ett samhälle där människor inte blir utslagna och hamnar utanför, är ett brottsbekämpande samhälle. Samtidigt ser vi vad som tidigare i talarstolen kallades ett moraliskt förfall. Förtroendevalda och människor med positioner i samhället skor sig på skattebetalarnas bekostnad. Dagligen kan vi läsa om olika skandaler där människor skor sig, får fallskärmar och hela tiden klarar sig. I samhället breder en attityd ut sig: Kan de, så kan vi. Varför skall vi följa alla lagar och regler när de där uppe inte gör det? Detta är en mycket allvarlig utveckling som vi alla måste ta ett stort ansvar för inom våra partier och inom de olika organisationerna för att se till att sådant här inte förekommer. Det medför ett moraliskt förfall i hela samhället. Det är också viktigt att vi som politiker och människor föregår med ett gott exempel för våra ungdomar. Det är viktigt med normer och regler och att ungdomar får lära sig att ta ansvar för sina handlingar. Men också vi måste ta ansvar för våra handlingar och beslut. Fru talman! Jag måste tyvärr säga att under de två år jag har suttit här i riksdagen har jag alldeles för ofta hört från talarstolen antingen att det är de borgerliga partierna som förstört ekonomin och som är skuld till alla beslut som man måste fatta i dag eller att det är socialdemokraternas fel att det blivit si eller så. Det är viktigt att också vi som politiker tar ansvar för de beslut vi fattar och att vi signalerar att ansvaret ligger hos oss själva. Vi måste ta ansvar för våra beslut precis som att vi kräver att ungdomar och andra ute i samhället skall ta ansvar för sina överträdelser. Den enskilda individens ansvar är viktigt. Men jag tror inte att det är inom rättsväsendet man skall ta detta ansvar, ha dessa normer och regler för att minska ungdomsbrottsligheten. Vi måste våga titta på nya metoder att möta den växande kriminaliteten hos ungdomar. Vi måste hitta nya metoder för att låta ungdomar ta ansvar och låta föräldrarna delta i detta. Men allt detta kan göras utanför rättsväsendet. Vi måste gemensamt, över partilinjerna, våga diskutera utan förbehåll, utan gamla mallar och ramar, och hitta nya lösningar. Fru talman! När jag här kommer att yrka bifall till vår reservation nr 1 yrkar jag bifall till ett minskat anslag för rättsväsendet. Som jag tidigare sade tror jag inte att det är inom rättsväsendet vi kan förändra utvecklingen. När man nu har genomfört förändringar inom domstolsväsendet och inom hela rättsväsendet, anser vi i Vänsterpartiet att det är viktigt att förändringarna inte sker för snabbt och inte bara med besparingsbeting i åtanke. Även om vi har deltagit i besluten ser vi med oro på utvecklingen. Förändringarna har skett snabbt, och det har skapat problem i rättsväsendet. Det måste man lösa med ökade insatser för att komma över de inkörningsproblem som har funnits och finns i dag. Jag tror också att förändringarna inom rättsväsendet i mångt och mycket är positiva förändringar. Den nya närpolisverksamheten kommer att ha en mycket stor betydelse för hur vi skall kunna bemöta brottsligheten ute i samhället och för hur vi skall kunna förebygga att brott över huvud taget begås. Senare i dag kommer vi att debattera förändringar i domstolsväsendet. Det är viktigt att vi låter Domstolsutredningen få slutföra sitt uppdrag att se över domstolsväsendet. Det finns möjligheter att genomföra förändringar och omorganisationer inom domstolsväsendet och andra delar av rättsväsendet. Och när förändringarna väl är genomförda innebär de att vi får ett bättre och mer effektivt rättsväsende till de kostnader som vi i dag är beredda att anslå. Fru talman! I detta anförande yrkar jag bara bifall till reservation nr 1. De övriga reservationerna yrkar jag bifall till senare under repspektive område.

Fru talman! Alice Åström tog precis som jag upp den ökade kriminaliteten, som framgår av statistiken för 1995 och första halvåret 1996. Alice Åström gav också förklaringen till att vi har en ökning. Jag har uppfattningen att det är så komplicerat att ett kort inledningsanförande i varje fall inte ger mig möjlighet att ge hela förklaringen. Men Alice Åström förklarade ökningen under 1995 och 96 med försämringar som har genomförts i samhället. Har jag tolkat Alice Åström rätt om jag säger att Alice Åström och Vänsterpartiet därmed anser att orsaken till nedgången i kriminaliteten under 1991 t.o.m. 1994 beror på förbättringar i samhället under de åren, vilka nu tydligen har vänts till försämringar?
Fru talman! Precis som Gun Hellsvik sade är det inte lätt att i ett så här kort anförande ange de exakta orsakerna till ett komplicerat faktum. Jag kan inte säga om det var förbättringar under åren 1991-1994 som gav utfallet. Däremot har jag kunnat se att de nedskärningar som har skett under de senaste åren har skapat en ökad kriminalitet och en ökad brottslighet. Jag kan se hur det är i den lilla kommun jag själv kommer ifrån - Vaggeryd. Man har gjort nedskärningar på skolan inom psykologtjänsten och inom speciallärarundervisningen. Flera av de elever som tidigare fick denna hjälp och detta extrastöd förekommer i dag hos polisen när det har begåtts brott. Det sambandet tycker jag ändå är ganska klart och tydligt. Brottsligheten måste man bemöta på de förebyggande områdena. Om det var den typen av förändringar som skedde under åren 1991-1994 kan jag tyvärr inte ge svar på.

Fru talman! Jag skall börja med att jag säga att jag uppskattar justitieministerns närvaro här i dag vid vår debatt. Välkommen! Vi skall diskutera rättsväsendet och kriminalpolitiken först. Sedan har vi delat upp betänkandet på delområden. Därför är det svårt att gå in på detaljer nu, men eftersom justitieministern bara är närvarande under det första avsnittet känner man sig tyvärr nästan tvungen att så småningom gå in i detaljer. Miljöpartiets syn på kriminalpolitiken är som utskottsmajoritetens: rättsväsendet kan inte ses isolerat. Man måste se på omvärlden och hur den övriga politiken faller ut för människor ute i samhällena. Moderaterna har en annan åsikt. Gun Hellsvik gick ut mycket hårt och gjorde nästan en svartmålning av hur det ser ut. Tror Gun Hellsvik att det blir en förändring för att vi skaffar ännu fler poliser och ännu fler domare? Är det där åtgärderna skall sättas in? Är det inte så att samhället i sig också genererar brott om orättvisorna och villkoren för människorna är hårda? Miljöpartiet är övertygat om att det är på det viset. Var är det bäst att sätta in hjälpen för att inte generera kriminalitet och brott? Jo, det är naturligtvis hos barnfamiljer och ungdomar. Det är där vi måste förebygga. Det tror vi absolut är det viktigaste. Om man med moderat politik tänker sänka skatterna så att vi inte får medel till offentliga sektorn, dvs. skolor, barnomsorg, fritid, sjukvård och äldreomsorg, blir det ett hårdare klimat för dessa barn. Mindre bidrag till kommunerna ger samma effekt. Man tar bort arbetsrätten och sänker lönerna. Jämställdheten blir sämre. Vilken typ av samhälle får vi då? Människor arbetar åtta timmar om dagen och kan ändå inte försörja sig på sin lön. Människor arbetar och vet inte vilken dag de skall bli arbetslösa. Klyftorna ökar vad gäller löneskillnaderna. Hur blir det med normerna och med etik och moral när människor ser detta? Miljöpartiet tror inte att det blir bättre. Det talades om fusk, oegentligheter och brott. Vi instämmer i att det är förfärligt att se människor som har roffa åt sig ännu mer. Vi tycker att man politiskt skulle kunna göra någonting åt t.ex. höga löner i kommunala bolag och fallskärmsavtal. Visst sticker det i ögonen på människor. Miljöpartiet vill inte att villkoren skall bli så olika i samhället. Alla skall känna en grundtrygghet, och rättsväsendet skall vara en statlig angelägenhet, vilket vi också har skrivit i betänkandet. Jag har varit tvungen att skriva ett eget yttrande därför att vi har gjort upp om rättshjälpen. Miljöpartiet anser att vi har naggat systemet i kanten och att vi kanske är på väg mot ett annat system som vi inte tycker är bra. Rättsväsendet har en särställning, och det är viktigt för ett fritt och demokratiskt samhälle. Det är klart att också Miljöpartiet tycker att det är nödvändigt med ett rättsväsende som uppfyller de krav som vi tillsammans har ställt och att polisen har resurser för att förebygga och bekämpa brott. Det är dessa förebyggande åtgärder som jag inte förstår att Moderaterna kan frikoppla från samhället i övrigt. Ni skriver i en reservation att varje människa har ansvar för sina egna handlingar. Det tycker Miljöpartiet också. Men det ansvaret för egna handlingar kan inte helt frikopplas från sociala och ekonomiska krafter. Det är där vi skiljer oss åt. Att domstolarna också skall verka för att människor får sin sak prövad rättssäkert och inom rimlig tid är en självklarhet, samt att verkställigheten av straff präglas av en säkerhet och humanitet. Allt det har vi gemensamma åsikter om. Skillnaden gäller hur samhället ser ut i övrigt. Regeringen har prioriterat en del brottslighet, t.ex. ekonomisk brottslighet. Vi har i en skrivelse när det gäller ekonomisk brottslighet pekat på miljöbrotten, som vi inte tycker lyfts in tillräckligt. Miljöpartiet har sagt detta många gånger, och vi säger det nu igen. Vi vill ha en nationell plan för hur vi skall lösa denna brottslighet. Den ingår i den ekonomiska brottsligheten, men den glöms alltid bort. Den nämns på någon rad med en liten rubrik - sedan är det inte mer. Rasistiska brott har också lyfts fram av regeringen. Vi instämmer, men vi tycker att man kan gå längre och att man borde ha gjort det tidigare. FN:s konvention mot rasistiska brott säger att man skall förbjuda organisationer och sammanslutningar. Det tycker jag att vi skulle ha gjort för länge sedan. Det går oerhört mycket pengar från polisen för att övervaka de demonstrationer och sammankomster som sker i samhället. Jag tror att det gick åt 8 miljoner för att övervaka en demonstration i Trollhättan. Jag tycker inte att vi skall ha polisen till att övervaka en lärare som uppmanar till brottsliga handlingar i sin ideologi. Ideologin är ju hets mot folkgrupp. Det har skett mycket på rättsområdet, bl.a. stora organisatoriska förändringar. Alla har inte varit av ondo - tvärtom. Polisens omorganisation ser jag som positiv. Jag har fått många bevis för att närpolisverksamheten fungerar alldeles utmärkt på många platser. Däremot kan det vara mer tveksamt att den här som jag uppfattar det rigida modellen - jag tror att det är Statskontorets modell - skall läggas på alla verksamheter. Jag tänker på att åklagarverksamheten har haft denna modell och sedan kommer kronofogdemyndigheten med samma sorts modell. Jag tycker att man kan ta sig tid att utvärdera de nya organisationerna innan man går vidare och överför den. Domstolsverksamheten kommer jag till senare. Jag vill inte uppehålla mig så mycket vid den. Internationellt samarbete har jag däremot många åsikter om. Det måste jag få ta upp nu. Vi såg inte i budgeten att det skulle gå några pengar till det internationella arbetet. Det var i Rikspolisstyrelsens anslagsframställan vi såg att 100 miljoner redan budgetåret 1997 skulle gå till Schengensamarbetet och uppbyggnaden av informationscentralen. Det gjorde mig upprörd, därför att jag har gått med på rambudgeten för Polisen, och nu ser jag att 100 miljoner går till Schengen redan innan vi har skrivit på avtalet och innan vi har sagt vad vi tycker här i riksdagen. Hur kommer det att inverka på den övriga polisverksamheten, när budgeten är så ansträngd? 100 miljoner är mycket pengar i detta sammanhang. Varifrån drar man in pengar för den här sakens skull. Jag har också flera gånger efterlyst information till allmänheten och till politiker om vad det rör sig om för handlingar och hur det konkret skall gå till med Schengensamarbetet. Jag läser att i Norge och Danmark är det full debatt, i deras parlament, ute i samhället. Men här är det komplett tystnad, därför att - min egen bedömning - de flesta partierna är positiva till Schengen. Men så lätt kan man inte göra en så stor sak, som betyder så mycket för Polisen här i Sverige. Man kan inte bara säga ja och blunda. Jag uppmanar mina kolleger att ta del av handlingarna. Läs vad det innebär, och försök även att ha en kritisk inställning! Även om man säger ja, måste det finnas saker man kan förändra. Jag tycker att det måste ske i Sverige också. Jag läser mycket i pressen - när man inte får riktig information blir det ju rykten - att Schengenavtalet har företräde framför det nordiska samarbetet. Det framgår av en särskild artikel, som nu diskuteras mycket i Danmark, därför att de har tittat närmare på tillträdesavtalet. Då är min fråga: Är det så justitieministern? Alla dessa handlingar som finns, speciellt myndigheternas manualer, om hur Schengenavtalet skall tillämpas i praktiken skulle vi vilja ha hit så att vi lätt kunde ta del av dem. Nu finns det nio pärmar med osorterat material. Det är klart att vi inte kan klara ut det själva. Vi har en reservation i detta sammanhang. Justitieministern har som svar på en direkt fråga som jag ställde sagt att anledningen till att Sverige nu hastar in i detta samarbete är att vi vill värna den nordiska passfriheten. Det var anledningen. Men i Norge är det uppror. Det är inte säkert att det blir ja i det norska parlamentet. Hur ställer sig Sverige då? Blir det någon tvekan eller någon förändring om det blir så? Sanningen om Schengen är inte, som det framställs, fri rörlighet. Det skulle jag vilja dementera. Det är tvärtom ett polissamarbete och en stor ökad kontroll vid de yttre gränserna. Det behöver vi prata mycket mer om. Det är det jag uppmanar till. Ta reda på detta och för en diskussion!

Fru talman! Två saker. Kia Andreasson talar yrvaket om kostnaderna på 100 miljoner för Schengensamarbetet. När vi tidigare beslutade om ramarna fanns det en motion från oss moderater som just föreslår att det skulle anslås medel för dessa kostnader. Det var fullt möjligt för Miljöpartiet att ställa sig bakom de 100 miljonerna då, men det gjorde man inte. Kia Andreasson får naturligtvis ha vilken uppfattning hon vill om den moderata politiken. Men när Kia Andreasson förfasar sig över att vi moderater vill sänka skatten och framställer detta som något omänskligt, vill jag gärna höra vad Kia Andreasson tycker om verkligheten. Verkligheten är sådan att socialbidragstagarna i Sverige i snitt betalar 23 000 kr i skatt men får 21 000 kr i socialbidrag. Är det positivt att plocka så mycket skatt från människor att de måste bli socialbidragsberoende? Det vi moderater vill är att skatterna skall sänkas så att människor kan leva på sin lön utan att behöva få socialbidrag. Detta är siffror som även Kia Andreasson kan ta del av. Enligt vår uppfattning grundas självkänslan bl.a. på möjligheten att klara sitt eget liv, att vara oberoende av myndigheter. Men genom att först plocka skatt från människor och sedan tvinga dem att söka socialbidrag förbättrar man inte människors självkänsla. Det finns nog skäl att fundera över om inte bristande självkänsla kan ha betydelse för kriminalitet.
Fru talman! När det gäller de 100 miljonerna hade jag redan skrivit två motioner i samband med budgetpropositionen. Jag kan inte bara hänga på 100 miljoner på ett annat partis motion. Jag måste ju ha egen täckning för de pengarna. Det är svaret på frågan varför jag inte sade ja till det förslaget. Däremot kände jag mig mycket besviken på socialdemokraterna av det skälet att man inte av texten i budgetpropositionen kunde utläsa att man verkligen tog så mycket pengar till Schengensamarbetet. Jag menar att det redan var för sent när jag upptäckte det. När det gäller skatten på socialbidrag är det egentligen en diskussion i sig själv. Men för att försöka prestera ett svar vill jag säga att socialbidrag inte är tänkta att betalas ut under en längre tid, utan att hjälpa människor i tillfällig nöd. Därför har vi inte skattebefriat vissa, utan vi har en generell skatt på utbetalda belopp. Det är enklare för samhället att göra så. Men vi har olika politisk uppfattning om hur vi skall lösa problemen. Skatt måste vi ha för att kunna finansiera de gemensamma angelägenheterna som jag har sagt är så viktiga, även som brottsförebyggande åtgärder. Vi måste ju betala skatt för att få in pengar till en generell skola, till sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg. Det går inte att finansiera det vi vill ha och som vi tror är förebyggande på något annat sätt. Sedan kan man få in skatt på olika sätt. Miljöpartiet vill ha mer skatt på icke förnyelsebar energi och råvaror.
Fru talman! Vi skall inte föra skattedebatten för långt. Men det jag pekar på är en skatt på arbetsinkomster. Kia Andreasson förfasade sig ju själv över att heltidsarbetande inte alltid kan leva på sin lön. Det är just detta jag tar upp. Varför kan heltidsarbetande i många fall inte leva på sin lön? Jo, för att den heltidsarbetande måste betala en skatt som gör att han eller hon sedan måste begära socialbidrag. Det är inte skatt på socialbidrag, utan det är skatt på arbetsinkomster. Det är intressant att notera att Kia Andreasson tydligen tycker att det är bra att den här skatten dras, så att människor sedan får gå och be om socialbidrag.
Fru talman! Det är väl att ta i! Det är klart att jag inte tycker det. Vad jag sade var att en heltidsarbetande i dag i regel kan klara sig utan socialbidrag. Annars beror det i så fall på andra omständigheter. Men med Moderaternas förslag till större lönespridning i samhället, vilket är den allmänna politiken, skulle det bli mycket svårt att klara sig på sin lön.

Fru talman! I det här allmänna avsnittet hade jag inte tänkt säga så mycket. Jag tycker emellertid att det är viktigt att peka på några satser som jag tycker är väldigt bra och som vi står bakom. Jag tror att de flesta står bakom dem, men det är ändå bra att läsa upp dem. "Den kriminalpolitiska inriktningen bör enligt utskottets mening grundas på en helhetssyn och på en inriktning av den allmänna politiken som leder till social trygghet, en rättvis fördelning och ett samhälle som vilar på solidaritet mellan människor. Hänsynen till brottsoffren är en del av den helhetssyn som utskottet här gör sig till tolk för." Det är en utmärkt utgångspunkt, tycker vi, för en kriminalpolitik som bär. Senare i utskottstexten talas det om det här med prioritering: "Vad utskottet nu anfört hindrar naturligtvis inte att också brottsbekämpningen har stor betydelse, och utskottet delar regeringens uppfattning att våldsbrott, narkotikabrott samt ekonomisk och annan grov organiserad brottslighet måste prioriteras." Det står vi naturligtvis bakom, som alla andra. Men jag tycker ändå att man i det här sammanhanget bör höja ett varningens finger för det här med prioritering inom rättsväsendet. Jag har en känsla av att det här kan ha gått för långt, för det bryter egentligen mot en fundamental princip i en rättsstat: att man skall behandlas lika. Har man begått ett brott skall det beivras. Ute i verkligheten är det de facto bara vissa brott som blir handlagda, medan andra bara läggs på hög. Många tar sådana här uttalanden till intäkt för att man kan underlåta att fullfölja beivrandet av brott, och det är naturligtvis väldigt olyckligt. Man bör alltså vara medveten om faran i det här prioriteringsresonemanget. Ett annat bra stycke är det här, under rubriken "Det framtida rättsväsendet": "Ett väl fungerande rättsväsende är av fundamental betydelse för att upprätthålla den demokratiska rättsstaten. Rättsväsendet skall hålla hög kvalitet och vara kostnadseffektivt. En förutsättning för att kunna upprätthålla rättssäkerheten och rättstryggheten är att rättsväsendet kan hantera sina uppgifter på ett korrekt sätt och inom rimlig tid. Likaså är en effektiv indrivning av skatter och avgifter av stor betydelse för statens finanser." Ja, just det. Det är mycket av det här som är självklart. Men det är inte självklart om vi ställer de här texterna mot den verklighet vi har utanför. Det är inte så att hanteringen av en rättsfråga alla gånger blir så lyckad. Det är sällan som rättssaker hanteras inom rimlig tid. Tvärtom är detta i nuläget snarare ett mål att sträva mot. Men det är bra om vi är överens om att de här målen är viktiga att upprätthålla. Jag skulle vilja lägga till en innebörd som jag tycker har bäring på de här tingen, och det är vikten av rättsreglernas förankring i det allmänna rättsmedvetandet. Vi måste hela tiden ha klart för oss att rättsordningens möjligheter till korrektiv genom poliser, åklagare, domstolar och kriminalvårdsanstalter endast kan utgöra en del av samhällets inslag för att få människor att handla på ett socialt acceptabelt sätt. Människornas egen uppfattning om vad som är rätt och riktigt är av fundamental betydelse. Ett väsentligt inslag i en god rättskultur är att lagstiftaren och de rättstillämpande myndigheterna agerar i samklang med djupt kända krav och behov hos människorna i fråga om vad som är rätt och fel. När vi sålunda i dag debatterar rättsväsendet genom poliser, åklagare, domstolar och kriminalvårdsanstalter bör vi också hela tiden begrunda vad vi som lagstiftare åstadkommer för att öka rättsordningens förankring ute bland människorna. Jag har också några tekniska synpunkter. Vi har ju motsatt oss besparingar helt och hållet inom rättsväsendet, och det tycker jag är så självklart att jag inte tänker utveckla det närmare. Men i utskottsbetänkandet står det: "Utskottet vill tillägga att ett syfte med det omfattande förändringsarbete som nyss redovisats är att skapa utrymme för kostnadsminskningar med bibehållen hög kvalitet i verksamheten. I själva verket är det, som utskottet anförde i sitt yttrande till finansutskottet om utgiftsramen , svårt att se att det skulle vara möjligt att inom ramen för en i allt väsentligt oförändrad struktur genomföra besparingar av den storleksordning som är aktuell för de närmsta åren. Härför krävs att redan beslutade organisationsförändringar får en kostnadsbesparande effekt, att andra sådana förändringar som nu diskuteras genomförs och att resultatet blir det önskade. Slutligen krävs att lagändringar som regeringen förelagt eller avser att förelägga riksdagen också antas." Det är ju kolossala förutsättningar och förbehåll som man här skriver in för att dessa besparingar skall fungera! Jag menar att det är en fullständigt oacceptabel utgångspunkt att chansa på att det möjligen kan gå om vi drar ned på det här under förutsättning att x antal omständigheter inträffar. Det är Kristdemokraternas uppfattning att det inte finns utrymme att genomföra besparingar i rättsväsendet med bibehållen kvalitet och effekt. Det är sällan så att man kan få något bra utan att betala; det gäller över huvud taget i livets alla skeden. Om detta är möjligt måste det i så fall först visas innan man kan genomföra nedskärningen - precis som Gun Hellsvik sade. Vad som i dag sker är att det redan från början bristfälliga rättsväsendet ytterligare försämras och demonteras. Det är viktigt att göra klart att man ingalunda kan få bättre rättsvård med mindre ekonomiska resurser. Rättsvård är i sig resurskrävande och måste så vara. Man kan inte jämföra rättsvården med en bilfabrik där man genom ökad grad av automatisering kan höja produktionstakten. I rättsvårdens väsen ligger att en viss omständlighet och ett personligt, mänskligt engagemang i varje enskilt fall måste till. En dålig rättskultur och en svag rättsvård medför att människor far illa, samhället fungerar sämre och olika kvaliteter deformeras. Vi deltar inte i beslutet om fördelning av anslag, då vi har en annan anslagsram.

Fru talman! Jag måste säga att jag blir något upprörd över Gun Hellsviks debatteknik. Utifrån den preliminära statistiken från Brottsförebyggande rådet om anmälda brott första halvåret 1996 anklagar Gun Hellsvik Socialdemokraterna för att ha misslyckats med sin kriminalpolitik. Det är en enkel och vulgär debatteknik, och jag vill hävda att det är en brutalisering av den kriminalpolitiska debatten. Jag tycker det finns anledning för Gun Hellsvik att vara något försiktig med att föra debatten på det sättet. Mellan 1991 och 1994 ökade antalet misshandelsbrott från 40 500 till 53 000. Mellan 1991 och 1994 ökade antalet våldtäktsbrott med 500. Jag anklagar inte Gun Hellsvik som justitieminister under den borgerliga tiden för att vara ansvarig för detta. Jag tycker att det är att föra debatten på ett antiintellektuellt sätt. Fru talman! Den socialdemokratiska kriminalpolitiken bygger på fyra huvudlinjer. Den första handlar om det brottsförebyggande arbetet. För att bryta trenden med ökad brottslighet krävs ett omfattande och långsiktigt brottsförebyggande arbete inom alla samhällsområden. Tyngdpunkten i det arbetet måste ligga på lokal nivå, där problemen finns och där det medborgerliga engagemanget kan mobiliseras. Det brottsförebyggande program som regeringen antagit och som nu genomförs på bred front är en central del av den kriminalpolitiken. Berörda inom alla samhällsområden skall i högre grad beakta vilka konsekvenser deras beslut och åtgärder har för brottsligheten. Lagstiftningen och myndighetsarbetet skall utvecklas och effektiviseras utifrån ett brottsförebyggande perspektiv. Stöd skall ges till det medborgerliga engagemanget på lokal nivå i det brottsförebyggande arbetet. Också inriktningen av polisens arbete mot ett mer problemorienterat arbetssätt, vilket närpolisverksamheten är ett uttryck för, skapar förutsättningar för ett effektivare brottsförebyggande arbete. Det sker en väldigt snabb utbyggnad av närpolisverksamheten just nu. På ett år har polisens arbetstimmar som används för närpolisverksamhet ökat från 9 % till drygt 20 %. Den utbyggnaden fortsätter. Den andra huvudlinjen i Socialdemokraternas kriminalpolitik är kampen mot den grova och gränsöverskridande brottsligheten. Det finns anledning att känna stor oro för utvecklingen när det gäller denna kriminalitet. Den brottsligheten innefattar såväl våldsoch narkotikabrottslighet som den ekonomiska kriminaliteten och har ofta en internationell anknytning, som i grunden utgör ett hot mot själva rättsstatens fundament. En utveckling av det kriminalpolisiära arbetet, ett intensifierat internationellt samarbete, som det av regeringen initierade Östersjösamarbetet och samarbetet inom Schengen och Europol, är några åtgärder som krävs. Förslag kommer att presenteras för riksdagen om bättre skydd för vittnen och en utvidgning av polisens arbetsmetoder. Den tredje huvudlinjen är åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Den ekonomiska brottslighetens omfattning uppskattas till 100 miljarder kronor. Förutom att samhället går miste om stora skatteintäkter rubbar den ekonomiska brottsligheten grunderna för en sund marknadsekonomi. Den leder till moralupplösning och skapar otrygghet för tiotusentals anställda. För tilltron till rättssamhället, för att upprätthålla moral och etik och för att värna det solidariska välfärdssamhället är det viktigt att denna brottslighet angrips med kraft. Regeringen är nu i full färd med att förverkliga den strategi mot den ekonomiska brottsligheten som riksdagen ställde sig bakom för drygt ett år sedan. En ny ekobrottsmyndighet skall inrättas under nästa år. En skattekriminal skall inrättas som förhoppningsvis kan starta den 1 januari 1998. En rad förslag till lagändringar för att underlätta myndigheternas arbete mot den ekonomiska brottsligheten kommer att föreläggas riksdagen under nästa år och under 1998. Den fjärde huvudlinjen är att modernisera rättsväsendet. Ett väl fungerande rättsväsende är av fundamental betydelse för att upprätthålla den demokratiska rättsstaten. Rättsväsendet skall hålla hög kvalitet och vara kostnadseffektivt. En rad åtgärder har vidtagits för att effektivisera rättsväsendet. Det gäller såväl rättsreglerna som verksamheten och organisationen. Syftet är, enkelt uttryckt, att få ut mer av verksamhet för de mycket stora resurser som samhället satsar på rättsväsendet. Exempel på detta är den nya inriktningen av polisens arbete, åklagarreformen, nya former för samarbete mellan polis och åklagare, översynen av domstolsväsendet - det är inte fråga om att en storslakt planeras när det gäller domstolsväsendet, Gun Hellsvik - och inte minst kriminalvård med ökad betoning på personalens vårdarroll. Det är några exempel på den reformering som vi är mitt uppe i när det gäller rättsväsendet. Fru talman! Det finns en väldigt bred enighet bakom kriminalpolitikens inriktning. Det är bara ett parti som skiljer ut sig. Enigheten bygger på en helhetssyn på politiken. Det handlar om att se att det inte bara är frågan om snäva rättsliga åtgärder som behövs om brottsligheten skall kunna trängas tillbaka. Tyvärr mäler Moderaterna ut sig. De reserverar sig som enda parti mot detta synsätt. Jag kan förstå det. En annan position från Moderaterna hade ju lett till att grunderna för den moderata politiken i dess helhet hade rämnat. Vad föreslår då Moderaterna? Jo, de föreslår just en fullkomlig storslakt på välfärdssamhället. Moderaternas budgetförslag innehåller utgiftsnedskärningar med ytterligare 100 miljarder kronor. De vill minska stödet till barnfamiljerna med 2,5 miljarder, stödet till de arbetslösa med 7,7 miljarder och statsbidraget till kommunerna med 17,2 miljarder. Jag pratar nu om treårsperioden. Som jag sade i den debatt som vi hade för några veckor sedan, innebär den moderata politiken att vi får ett helt annat samhälle än det vi nu lever i. Det blir inte ett tryggare samhälle, inte heller ett tryggare samhälle mot brott. Moderaternas politik är en ofärdspolitik, en politik som dömer än fler till utanförskap och otrygghet. Då får vi inte ett samhälle där vi långsiktigt kan bryta brottskurvan och skapa mer av trygghet, mer av solidaritet och mer av omtanke om varandra. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande i dess helhet.

Fru talman! Jag skall inte diskutera debatteknik, men det ligger nog något i det som sägs från många håll, nämligen att Socialdemokraterna är livrädda för att vi moderater inte skall framstå som en allvarlig fiende och att det då gäller att underblåsa den uppfattningen så mycket man kan. Helt klart är att Lars-Erik Lövdén lyssnade med sina egna fördomar. Jag utgår från att vi är överens om innehållet i BRÅ:s statistik, som visar att det har skett en ökning av anmälda brott under 1995 och 1996. Det var vad jag sade, och jag har verkligen inte sagt eller haft för avsikt att påstå att vare sig Lars-Erik Lövdén eller justitieministern har skuld till detta. Den fråga jag ställde, till följd av dessa fakta om ökad kriminalitet, med problem på Kumla och med problem inom domstolar och åklagarväsende, var om man från socialdemokratiskt håll är till freds med utvecklingen. Rimligen måste man vara det, eftersom man är beredd att göra nedskärningar inom rättsväsendet. Vi är icke till freds med denna utveckling. Därför menar vi också att det är nödvändigt att bibehålla ett starkt rättsväsende. Sedan kan man använda en massa fina ord om att vi skall arbeta för mera personalanknuten verksamhet på våra fängelser. Men vi måste ju inse att vi inte kan ställa vilka krav som helst på de människor som arbetar på fängelserna och på dem som är verksamma i domstolarna. Det krävs tillräckligt med människor för att de skall klara mer än det rent akuta. Den socialdemokratiska politiken på rättsväsendets område innebär att vi inte klarar mer än det akuta. Det är icke solidaritet, exempelvis med fru Andersson som har drabbats av väskryckning men ingen polis har tid att komma till henne.
Fru talman! Jag har något svårt att förstå och tolka Gun Hellsvik. Hon säger å ena sidan med en viss stolthet att brottsligheten minskade under hennes tid som justitieminister. Å andra sidan använder hon argumentet att brottsligheten ökar när den socialdemokratiska regeringen har tillträtt. Det måste väl finnas något syfte bakom det sättet att diskutera. Det är kanske försåtligt, men jag blir upprörd varje gång jag hör en så billig argumentation. Låt mig på nytt ta upp Brottsförebyggande rådets statistik, som visar att det är mer komplicerade samband. Bedrägeribrotten ökade med 36 % under första halvåret 1996, enligt BRÅ. Det är två personer som står för hela ökningen. En har sålt spelsystem för Lotto med bedrägliga förespeglingar, och den andra har utnyttjat stulna telefonkortsnummer. Tillsammans är dessa personer ansvariga för 11 000 anmälda brott, vilket i hög grad bidrar till att den totala anmälda brottsligheten ökat under perioden. Det är alltså inte så enkelt att man bara kan utgå från statistiken och försöka hitta samband där. Man måste tränga bakom den. Det är det jag menar med att Nu skulle jag vilja att Gun Hellsvik ändå kommenterar helheten i den moderata politiken. Det är ju Moderaterna som skiljer ut sig. Alla andra partier, från Kristdemokraterna och Rolf Åbjörnsson till de övriga partierna, står ju bakom inriktningen för de kriminalpolitiska riktlinjerna. Men Moderaterna skiljer ut sig, för de ser inte helheten i politiken. Jag förstår det, för har man en politik på andra områden som innebär drastiska nedskärningar i tryggheten för människor så leder det naturligtvis, med våra utgångspunkter, till att vi får ett brutalare och hårdare samhälle - men det vill inte Moderaterna tillstå.
Fru talman! Notera att jag inte nämnde några procentsiffror när det gällde ökningen av kriminaliteten, bl.a. beroende på att det kan ge en skev bild. Men Lars-Erik Lövdén vet lika väl som jag att även om vi räknar bort de 11 000 anmälningar som dessa två personer är orsak till har vi en ökning. Att jag för fram detta beror på att vi som en del av helheten måste ha ett rättsväsende med tillräckliga resurser. Jag kan inte uppfatta annat än att man från socialdemokratiskt håll menar att vi inte behöver det rättsväsende vi har i dag. När det gäller helheten skall jag inte upprepa vad jag sade i mitt inledningsanförande, men jag pekade på att det är andra faktorer än rättsväsendet och lagstiftningen som är av primär betydelse för utvecklingen i samhället, bl.a. för kriminaliteten. Jag vet inte vad Lars-Erik Lövdén gjorde när jag talade, men jag kan upprepa att jag bl.a. pekade på föräldrarnas betydelse och att jag nämnde att det är viktigt att politiken utgår från föräldrarnas roll och ser till helheten. Vad gäller helheten var jag tidigare, när Kia Andreasson talade, inne på att vi moderater menar att det är viktigt att få sänkta skatter för att skapa större oberoende för människor. Därmed förhindrar man att människor förlorar den självkänsla som är så viktig för att förhindra att man hamnar i kriminalitet. Det är en viktig del av den moderata budgeten.
Fru talman! Jag tolkar Gun Hellsviks inlägg nu så att det inte fanns något syfte med att säga: När jag var justitieminister minskade brottsligheten, och nu när det finns en socialdemokratisk justitieminister ökar den. Det fanns alltså inget syfte bakom det sättet att argumentera. Jag skall inte använda namnet på en viss potentat, men annars skulle man kunna det. Men jag tror inte riktigt på det. Än en gång tillbaka till helheten. Det är något egendomligt att Moderaterna är det enda parti i den här kammaren som inte ställer upp bakom den helhetssyn som justitieutskottets övriga partier gör i sina skrivningar om kriminalpolitikens inriktning. Det är som jag sade tidigare: Det beror naturligtvis på att det är ganska svårt att argumentera när det gäller nedskärningarna och samhälls och välfärdssystemet i övrigt. Det är heller inga små tag ni moderater vill ta. Jag nämnde 100 miljarder till 1999, men ni går ju också ut och säger att skattetrycket skall sänkas till 40 % och kommunalskatterna med 1,50. Då är vi plötsligt uppe i 200-250 miljarder kronor som skall skäras bort av den verksamhet som väldigt många människor är så beroende av för sin trygghet: skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen och fritidsverksamheten ute i kommunerna. Övriga partier i den här kammaren inser att en sådan politik skulle få väldiga effekter på brottsligheten - den skulle skapa stora konflikter och stor otrygghet - och det är därför övriga partier ställer upp bakom den kriminalpolitiska inriktning som justitieutskottet lägger fast i det här budgetbetänkandet.

Fru talman! Det råder stor enighet om att den centrala uppgiften för rättsväsendet är att värna om den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. För att klara den uppgiften måste rättsväsendets myndigheter hålla hög kvalitet och vara kostnadseffektiva, och de måste samverka med varandra. Rättsväsendet måste dessutom vara flexibelt och kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden. Det moderna samhället har på många sätt ändrat förutsättningarna för rättsväsendets verksamhet. Så ställer t.ex. den ökade internationaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen ökade krav på kompetens och genomtänkta arbetsformer. Medlemskapet i EU och så småningom i Schengen ställer myndigheterna inför nya administrativa, tekniska och legala frågor, men öppnar också nya och förbättrade möjligheter att förebygga och bekämpa brottsligheten. Det är därför nödvändigt att vi på allvar försöker undanröja de hinder som finns för att vi på bästa sätt skall kunna bekämpa brottsligheten. Det kan gälla brister i organisation, i arbetsmetoder och i regelverk. Det är t.ex. uppenbart att den traditionellt inriktade polisverksamheten inte räcker till för att bryta brottsutvecklingen. Andelen uppklarade brott sjunker sedan många år tillbaka, och många brott blir på grund av tidsbrist inte utredda. Likaså kräver flera nya ärenden domstolsprövning och en ökad kompetens. Det är därför nödvändigt att domstolarnas arbetsformer ses över för att kvaliteten i verksamheten skall kunna utvecklas. Det här är bakgrunden till det omfattande reformarbete som har inletts för att skapa ett modernt rättsväsende som kan möta framtidens krav och som kommer att innebära en betydande kvalitetsutveckling. Rättsregler, organisationsstrukturer och arbetsformer förändras. Ökad samverkan mellan myndigheter är också en viktig del av förändringsarbetet. Ett exempel är det stora förändringsarbete som nu pågår inom polisväsendet där det problemorienterade arbetssättet gör det nödvändigt att bygga en helt ny organisation med närpolisen som bas. Inom många polismyndigheter har också inrättats länskriminalavdelningar för den kvalificerade kriminalpolisverksamheten. Ett bättre resursutnyttjande och en kompetenshöjning skapas vidare genom en översyn av arbetsfördelningen. Periodplanerad arbetstid införs på fler och fler ställen. Vi måste också se över styrningen av polisen och ta ställning till hur medborgarna skall kunna ha inflytande över och insyn i polisens verksamhet. Utbildningen av poliser kommer också att förändras i grunden. Efter flera års utredande och överväganden i olika sammanhang har åklagarväsendet under året genomgått den största organisationsförändringen sedan år 1965. Förändringarna har genomförts för att åklagarorganisationen skall bli effektivare. Ett annat syfte med omorganisationen var att åstadkomma ett flexiblare åklagarväsende. Även detta syfte har uppnåtts, och organisationen kan med lätthet anpassas till organisationsförändringar på andra myndighetsområden, exempelvis inom domstolsväsendet. Åklagarverksamhet kommer däremot att finnas på samma platser som tidigare. Inom kort kommer regeringen att uppdra åt en särskild utredare att förbereda inrättandet av den nya ekobrottsmyndigheten. Den skall svara för större delen av åklagarväsendets uppgifter på central och regional nivå när det gäller bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Vår ambition är att myndigheten skall kunna påbörja sin verksamheten under andra halvåret 1997. Det pågår också sedan flera år ett omfattande reformarbete för att skapa ett effektivare och bättre fungerande domstolsväsende. Flera viktiga reformer har avslutats under 1996. Jag tänker t.ex. på införandet av tvåpartsprocess, en ny instansordning i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Andra reformer är nära förestående. Vad gäller kriminalvården är arbetet bl.a. inriktat på att begränsa användningen av fängelsestraff samt utveckla alternativa påföljder och verkställighetsformer. Arbetet med att utveckla innehållet i verkställigheten på anstalter och inom frivården har fortsatt hög prioritet. Reformarbetet inom rättsväsendet är nödvändigt för att myndigheterna skall kunna motsvara dagens och framtidens krav. Myndigheternas verksamhet skall renodlas. De skall organiseras och bemannas på bästa sätt. Verksamheterna skall samordnas så att rättskedjan som helhet fungerar rationellt och kostnadseffektivt. I årets budgetproposition föreslås inga nya besparingar utan endast en fördelning av den besparing på 1 miljard som beslutades enligt förra budgetpropositionen. 400 miljoner kronor lades ut under föregående budgetår, och under 1997 omhändertas ytterligare 300 miljoner kronor. Detta är en väsentligt mindre summa än det generella sparkrav på 11 % som lagts ut på övrig statlig verksamhet. Däremot har rättsväsendet i form av polis, åklagare och domstolar inte ålagts några besparingar under nästa år, vad än Gun Hellsvik påstår. När det gäller de enskilda anslagen noterar jag att det från olika håll kommer krav på mer pengar till polisen. Jag vill börja med att medge att vi tidigare inte varit särskilt bra på att utvärdera myndigheternas verksamhet och resursanvändning. En viktig uppgift måste därför nu vara att få en ordentlig beskrivning av hur medlen används och om de används på rätt sätt. Detta var också syftet med att ge Riksrevisionsverket i uppdrag att granska polisväsendet. Att i detta läge, och när all offentlig verksamhet utsätts för stora besparingar, enbart kräva mer pengar till viss verksamhet utan att samtidigt fråga efter hur befintliga resurser används är en ansvarslös politik, Gun Hellsvik. Ett absolut krav vi måste ställa på polismyndigheterna är att de stora resurser som avsätts för deras verksamhet i alla avseenden utnyttjas på bästa sätt för att nå målen minskad brottslighet och ökad trygghet. Resultatet av RRV:s granskning ger stöd för det fortsatta rationaliseringsarbetet. Riksrevisionsverket visar att det finns utrymme för stora resursvinster och kvalitetsförbättringar. Resurser som frigörs på detta sätt kan t.ex. tillföras närpolisen och den brottsutredande verksamheten. 1997 grundar sig till en del på en uppfattning att Schengensamarbetet kommer att belasta polisens budget redan år 1997. Men det har vi inte avsett. Ingen av oss vet i dag vilka kostnader som på grund av Schengensamarbetet kommer att belasta polisens budget. Däremot vet vi att det inte kommer några stora kostnader under 1997. De stora investeringskostnaderna kommer senare. För 1997 har regeringen valt att lägga den största delen av besparingarna, 287 miljoner kronor, inom kriminalvårdens verksamhet. Det har vi gjort därför att beläggningen vid såväl anstalter som häkten har minskat och därför att försöksverksamheten med elektronisk övervakning utvidgas till hela landet från den 1 januari 1997, vilket kommer att innebära väsentligt färre fängelseplatser. Det kommer också att finnas förutsättningar att utnyttja anstaltsplatserna effektivare, och omorganisationen av kriminalvårdens myndigheter kommer att leda till en mer effektiv verksamhet. Arbetet i övrigt inriktas på att innehållet i verkställigheten och frivårdspåföljderna skall utvecklas ytterligare. En angelägen uppgift för regeringens kriminalpolitik är även att fortsätta utvecklingen av stödet till brottsoffren i olika avseenden. Vad gäller finansieringen av Brottsofferfonden kommer den att öka. Jag tror att även Gun Hellsvik kommer att bli nöjd. Det stora reformarbete som inletts inom rättsväsendets samtliga områden kommer att medföra uppsägningar och även andra omställningsproblem, såsom ändrade arbetsuppgifter, flyttning till nya lokaler och liknande. Till viss del är dessa konsekvenser ett avsett och önskat resultat av reformarbetet. Vi måste minska kostnaderna, och det måste till stor del ske genom rationaliseringar som minskar visst personalbehov eller frigör resurser från administration till själva kärnverksamheten. Det kommer att bli nödvändigt att fatta beslut som är smärtsamma för enskilda människor. Det är en viktig uppgift för de myndigheter som varslar och säger upp personal att ta sitt arbetsgivaransvar. Det innebär bl.a. att man i samverkan med Trygghetsstiftelsen, länsarbetsnämnden och andra vidtar åtgärder som kan hjälpa dem som blir av med sina arbeten. Med det är viktigt att slå fast att vi varken kan eller vill avstå från att reformera våra myndigheter enligt de linjer som har redovisats i budgetpropositionen. Vi bygger nu upp ett modernt rättsväsende som kan möta de stora förändringarna i vår omvärld och tillgodose framtidens krav. Med de rationaliseringar och förändringar som genomförs är ambitionen att, om än inte genast, kunna höja kvaliteten i myndigheternas verksamhet. Det är nödvändigt för att kunna värna enskildas rättssäkerhet och rättstrygghet nu och i framtiden.

Fru talman! Jag hör att justitieministern kallar mig för ansvarslös. Det känns nästan litet kittlande, eftersom en riksdagsledamots liv ställer krav på nästintill tråkig ansvarsfullhet ständigt. Det skulle vara rätt roligt att få höra på vilket sätt det är ansvarslöst att redan nu vilja att det för 1997 anslås pengar för förberedelser för Schengensamarbetet. Den information som justitieutskottet har fått går ut på att det i januari skall finnas beräkningar om vad förberedelsearbetet kommer att kosta under 1997. Då tycker jag att det är ansvarsfullt att redan ha föreslagit att det skall finnas pengar. Budgetprocessen innebär ju att vi har fasta ramar. Skall vi öka på något håll under 1997 måste vi minska på något annat håll. Eftersom jag inte är beredd att minska på annat håll tar jag mitt ansvar genom att redan i förväg föreslå medel. Det skulle vara intressant att höra hur justitieministern tar sitt ansvar och få reda på varifrån de pengar kommer att tas som ändå kommer att behövas för förberedelsearbetet. De måste tas någonstans. Jag kan inte se att det är ansvarslöst att föreslå att det skall anslås medel för att få i gång polisutbildningen. Vi förstår att det kommer att dröja ett bra tag innan den kommer i gång. Jag kan inte heller se att det är ansvarslöst att föreslå pengar till åklagarväsendet när vi ser vilka problem som finns inom åklagarväsendet. Jag kan inte se att det är ansvarslöst att föreslå en, om än begränsad, kompensation för den besparing som regeringen har lagt ut inom kriminalvården. Där har vi accepterat merparten. Det skulle vara intressant att höra mera konkret vari denna påstådda ansvarslöshet ligger.
Fru talman! Gun Hellsvik vill avsätta 100 miljoner kronor för Schengenarbete inom polisen för 1997. Jag vet inte på vilket material Gun Hellsvik har kunnat grunda det behovet. Rikspolisstyrelsen har gjort en beräkning av vad den totala kostnaden för medlemskapet i Schengen kan komma att bli. Men det är fråga om när de olika åtgärderna skall genomföras. Jag tycker att det är ansvarslöst att föreslå 100 miljoner för åtgärder som enligt de bedömningar som i dag kan göras av det arbete som behöver göras under nästa år handlar om deltagande i arbetsgrupper för drygt en miljon, inrättande av polisattachéer också på någon dryg miljon. Dessa kostnader vill Gun Hellsvik kompensera med 100 miljoner kronor i ett läge när det finns behov på många olika håll. Det var det jag menade med ansvarslöshet i detta avseende. I övrigt syftade jag på Gun Hellsviks visade ovilja att diskutera resursanvändningen inom Polisen. Jag har inte hört en enda kommentar från Gun Hellsviks sida vad gäller t.ex. Riksrevisionsverkets rapport, där det framförs allvarlig kritik mot förhållandena inom Polisen och förslag på hur en effektivisering skulle kunna åstadkommas samt hur de hinder som finns inom polisverksamheten skulle kunna undanröjas. Att i det läget enbart tala om att det behövs ekonomiska förstärkningar och inte samtidigt ställa krav på myndigheterna, trots att man har fakta på bordet, anser jag vara ansvarslöst.
Fru talman! Justitieministern vet mycket väl att vi båda i olika sammanhang har arbetat för effektivisering inom polisväsendet. Men att börja med besparingar, vilket hittills har skett under den nuvarande regeringens tid, innan man har fått ordning på verksamheten, tycker jag är ansvarslöst. Sedan kan jag berätta att vi och andra har kunnat utläsa beloppet 100 miljoner kronor för Schengensamarbetet ur Rikspolisstyrelsens anslagsframställan för 1997. Även om regeringen inte på något sätt har markerat att detta inte är aktuellt, så är det de officiella siffror som vi har fått. Om det nu visar sig att beloppet är lägre, skulle det fortfarande vara intressant att få reda på vad justitieministern kommer att föreslå när det gäller att täcka de kostnader som uppkommer, för helt klart är att några nya pengar finns inte och de måste ju tas någonstans. Om vårt budgetförslag hade hållit, hade det funnits pengar att använda, även om det hade varit ett lägre beloppet. Men det hade ju knappast varit något större bekymmer för någon. Nu vet vi inte dugg om vad inom rättsväsendet som kommer att drabbas av de kostnader som uppstår. Varje liten miljon spelar faktiskt roll för den befintliga verksamheten.
Fru talman! Det pågår givetvis beräkningar av vad Schengensamarbetet kommer att kosta. Det finns ett särskilt uppdrag givet till Statskontoret, vilket kommer att redovisas den 20 januari. Då får vi fakta på bordet och kan bedöma vilka belopp det är vi talar om. Men framför allt är det viktigt att konstatera att det inte kommer att ske några stora investeringar vad gäller Schengen under 1997. Den stora kostnaden för Polisen handlar ju om en investering i ett nytt informationssystem. Men inom Schengen vet man ännu inte vilket system det skall bli fråga om, om det blir det system som hittills har tillämpats eller om det blir ett nytt system som är på väg att skapas. Vi talar faktiskt om investeringskostnader som ligger betydligt längre fram i tiden. Men låt oss lämna den frågan, för här är fakta som de är. Det kan inte ens Gun Hellsvik göra någonting åt. Gun Hellsvik påstod att vi började med besparingarna utan att veta vilka förbättringar som skulle göras. Får jag då erinra om att det var den borgerliga regeringen som började med besparingarna på Polisen. Besparingar på 500 miljoner kronor ställde den borgerliga regeringen som krav. Då kommer förmodligen Gun Hellsvik att säga att det var vi som tvingade regeringen att göra besparingarna. Men det var väl tur att vi i god tid började att se över ekonomi och funktionssätt i organisationerna. Även när vi satt i opposition tog vi det ansvaret. Gun Hellsvik talade tidigare om domstolarna. Jag skulle vilja kommentera även detta. Den osaklighet som ligger till grund för Gun Hellsviks sätt att debattera är påfallande. Hon påstår att det inte finns något annat skäl till att en del domare har begått fel i sin tjänsteutövning än tidsbrist och att de har för mycket att göra. Jag har inte hört någon domare påstå detta, utan tvärtom skyndar de sig att säga att det aldrig är möjligt att skylla på tidsbrist om man gör fel i ett enskilt ärende. Om man däremot får ökade balanser i sin verksamhet, om högarna växer för att man inte hinner med ärendena, då kan man skylla på tidsbrist. Då skulle man ju kunna tro att det är detta som är faktum i domstolarna i dag. Men sanningen är att mellan 1993 och 1995 har balanserna i domstolarna sjunkit med drygt 10 000 ärenden. Om det vore så att tidsbristen skulle vara ett problem skulle balanserna öka, men det gör de faktiskt inte, Gun Hellsvik.
Fru talman! Jag vill ställa samma fråga som Gun Hellsvik ställde om Schengen, därför att jag tycker att frågan inte blev riktigt klarlagd. Till justitieutskottet kom Peter Strömberg från Justitiedepartementet som hade information i ärendet och som hade fått i uppdrag att sköta anslutningsavtalet. Under denna information sade han att kostnaderna inte är definitiva - som justitieministern sade kommer de att bli definitiva den 20 januari. Men han sade också att Rikspolisstyrelsen och även departementet skulle få budgetkonsekvenser av samarbetet: för Polisen med 100 miljoner. Dessa siffror är väl inte helt lösa. Det måste väl ligga någonting i siffrorna, eftersom även Peter Därför är det intressant att få veta hur kostnadsökningarna kommer att drabba Polisen, även om ökningen inte blir exakt 100 miljoner. Dessutom får ju Polisen ökade uppgifter. Det blir en utresekontroll vid de yttre gränserna, som vi inte har haft tidigare. Att även bevakningen av de yttre gränserna blir mycket rigorös fick vi information om. Det polissamarbete som skall ske kommer naturligtvis också att ta ett antal poliser i anspråk. Jag återkommer till de 100 miljonerna. Redan nu har det införts platsannonser i Stockholmstidningarna, där man söker efter sju personer med databakgrund. Att bygga upp datasystemet och att anställa personal kostar ju mycket pengar.
Fru talman! De siffror som hittills har redovisats och som förekommer i debatten utgår ju från de uppgifter som de berörda myndigheterna tidigare kom in med såsom en begäran på basis av den bedömning som man då gjorde. Därefter har vi haft anledning att konstatera att ingen i dag har möjlighet att göra en bedömning av kostnaderna innan en ordentlig analys har gjorts av de olika faktorer som påverkar förändringarna i myndigheternas arbete. När det gäller bevakning av den yttre gränsen vet vi inte i dag om det behöver ske någon förändring i förhållande till hur bevakningen sker i dag. Den anses nämligen vara av hög kvalitet i Sverige. Hittills har ingenting framkommit som tyder på att vi har anledning att öka bevakningen vid våra yttre gränser. Men om detta råder det oklarhet. Utresekontrollen kommer till, men å andra sidan försvinner inresekontrollen. Vad det innebär i kostnadshänseende måste också bedömas. Statskontoret har fått sin uppgift för att vi skall få ordentliga fakta för att kunna bedöma de framtida kostnaderna.

Fru talman! Senare års besparingar på rättsväsendet har medfört att framför allt Polisen, men även övriga led i kedjan av rättsvårdande myndigheter, allvarligt har försvagats. När Polisen inte längre klarar av att leva upp till de grundläggande krav som måste kunna ställas på dess verksamhet får det allvarliga konsekvenser för medborgarna och för rättsväsendet i stort. Av erfarenhet vet vi att tunga besparingar på Polisen även drabbar det övriga rättsväsendet. Färre poliser leder till färre brottsutredningar, som i sin tur leder till att färre åtal väcks. Antalet brottslingar som lagförs vid domstolarna minskar, vilket i sin tur leder till att antalet intagna på fängelser och häkten minskar och att medborgarnas rättstrygghet hotas. Regeringen bortser dock helt från den koppling som finns mellan senare års försvagning av framför allt Polisväsendet och det minskade antalet fängelsedomar. Under några år har personalminskningar skett inom polisens verksamhetsområde. Låt mig göra nedslag i några av landets län: Göteborgs och Bohus län: Ca 100 poliser har förtidspensionerats och 170-190 av totalt 650 civilanställda kommer att varslas i februari. Västmanlands län: 75 poliser förtidspensioneras och 30 personer ur den administrativa personalen kommer att varslas under 1997. Blekinge län: 33 polistjänster och 18 administrativa tjänster är borta. Listan kan bli lång. Vi kan bara konstatera att i september i år fanns det 16 502 poliser i landet. Däremot fanns det 18 311 poliser i maj 1994. Även om inte hela minskningen kan förklaras med förtida pensionsavgångar eller med att den är en direkt följd av antagningsstoppet på Polishögskolan, tyder minskningen på att något håller på att hända. Jag vill påstå att man tappar poliser i två ändar: dels genom neddragningar av poliser och administrativ personal, dels genom att inga nya intagningar sker till Polishögskolan. Vi moderater anser att Polishögskolan redan nu i januari 1997 återigen bör öppnas för nya elever för att uppnå kontinuitet och säkerställa behovet av nya poliser i framtiden. Ni socialdemokrater inväntar däremot en ny polisutbildning, och det verkar inte bli så att högskolan öppnar förrän hösten 1998, stämmer det? Med tanke på alla nedskärningar som görs inom polisväsendet undrar jag: Hur många poliser anser ni vara tillräckligt som lägsta gräns? För att klara av de brott som begås, måste polisen ha tillräckligt med anställda. För att kunna förebygga brottsliga gärningar, måste vi ha en bra närpolisverksamhet. Vi moderater anser att det är viktigt att den utbyggnad av närpolisverksamheten som påbörjades av den förra, borgerliga regeringen, inte avstannar. Regeringens tunga sparkrav på den lokala polisverksamheten, har lett till att utbyggandet av närpolisverksamheten runt om i landet allvarligt försvårats eller t.o.m. avstannat. I åtskilliga polisdistrikt går närpolisen på sparlåga, och under helger och semestertid är bemanningen ofta minimal eller rent av obefintlig. Därför har vi moderater lyft fram de här farhågorna i reservation 8. Utskottsmajoriteten framhåller att polisväsendet inom given budgetram skall se till att erforderliga medel avsätts till närpolisverksamheten. Hur tror ni socialdemokrater att det skall ske när ni har ett besparingsmål på 1 miljard kronor t.o.m. utgången av 1998? Jag tror inte att jag är den enda som vill ha svar här i kammaren. Jag hade hoppats att också Pär Nuder skulle vara här och att han skulle svara på dessa frågor. Fru talman! Ett måhända litet verksamhetsområde inom polisväsendet, är den nationella beredskapsstyrkan. Här vill regeringen och utskottsmajoriteten genomföra en förändring så att den nationella beredskapsstyrkan integreras med piketen i Stockholms län. Vi moderater motsätter oss detta. Vi vill behålla beredskapsstyrkan. Vi vill bibehålla beredskapsstyrkans kompetens men är beredda på att den kan tas i anspråk i olika situationer som kräver särskilda polisiära insatser. Jag ställer frågan till Socialdemokraterna än en gång: Varför denna helomvändning, och varför är ni beredda att splittra upp denna utomordentliga styrka? I Sverige behöver vi stå bättre rustade vad gäller den växande gränsöverskridande brottsligheten. Här behövs en samordning av tullens och polisens resurser för att möta smuggling av narkotika, alkohol, vapen m.m. Vi moderater anser att tullen och polisen måste erhålla ekonomiska och kunskapsmässiga förutsättningar för att aktivt kunna delta i och driva på det internationella brottsbekämpande arbete som finns inom EU:s tredje pelare och inom Schengensamarbetet. Därför har vi moderater i reservation 13 lyft fram och påtalat att tull och polisarbetet bör få en fastare organisation framöver. Fru talman! Jag vill gärna här i kammaren framhålla ett nationellt brottsförebyggande program som inleddes av den borgerliga regeringen våren 1994. En central fråga i detta arbete var vilka åtgärder som krävs för att förhindra att barn och unga människor dras in i kriminalitet och missbruk. Programmet skulle presenteras i riksdagen hösten 1995. Så skedde inte. I juni i år lät regeringen meddela att man skulle verkställa uppdraget omedelbart. Ingenting har hänt. Det är därför vi moderater har begärt att det i stället skall komma en proposition från regeringen angående detta program. Till sist vill jag ta upp åklagarväsendet. Det är sorgligt att behöva konstatera att åklagarna på många håll i landet sedan omorganisationen flyttats från Polisens närhet. Det har ställt till en hel del problem i samarbetet mellan polis och åklagare. I likhet med polisen har åklagarmyndigheten tvingats säga upp sekreterare. Det har fått samma olyckliga konsekvenser som i polisens fall. Åklagarna har befogenhet och kompetens att vara förundersökningsledare, men saknar egna utredningsresurser. Den juridiska kompetensen är oerhört viktig, men den räcker inte till i dagens läge med avancerad ekonomisk brottslighet. Därför vill vi att det skall ske något på denna punkt. Enligt Moderata samlingspartiet utgör polismakten, på samma sätt som försvaret, en av statens kärnfunktioner. Fru talman! Jag står bakom samtliga moderata motioner, och jag instämmer i Gun Hellsviks yrkande tidigare i debatten.

Fru talman! Polisen skall upprätthålla ordning och säkerhet och i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Det övergripande målet för polisverksamheten skall vara att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Prioriterade områden är vålds och narkotikabrottslighet. Ekobrottsligheten är ett annat prioriterat område. Särskilt skall brott med rasistiska inslag uppmärksammas. Därom är vi överens. Polisen skall arbeta problemorienterat och resurseffektivt. Polis bör då bl.a. finnas på tider och platser där risken annars är stor att brott begås. Polisen skall samarbeta och samverka med andra, och den skall arbeta brottsförebyggande. Särskilt bör polisen utveckla de möjligheter som det internationella samarbetet ger för att bekämpa organiserad brottslighet. Det är viktigt att polisens resurser och service kommer alla delar av landet till del. Dagens fördelningsmodell utgår i första hand från hur stort invånarantalet är inom länen. Därutöver tas hänsyn till storstädernas speciella problem samt till vissa problem som t.ex. sjöpolisverksamhet, tunnelbanebevakning och fjällräddning. Centerpartiet anser att det inom den s.k. fördelningsmodellen också borde finnas en särskild glesbygdsfaktor - precis som det finns en storstadsfaktor. Långa avstånd mellan länsinvånarna och polisen medför specifika problem. Det kan gälla tidsåtgång, bl.a. vid utryckningar. Alla förstår att sådant kräver extra resurser. Centern har länge arbetat för en väl utvecklad närpolisverksamhet. Vi vill prioritera det. En övergång till alltmer närpolisverksamhet sker också i många län i landet. Det är viktigt att den fortsätter och byggs ut. För detta krävs stort engagemang från chefer och personal så att verksamheten kan leva upp till statsmaktens intentioner. Fortsatt utbildning och metodutveckling krävs om närpolisreformen skall lyckas. Alla närpoliser behöver bra, grundläggande kunskaper i brottsutredning. Kontakten mellan åklagare och närpoliser måste underlättas mer. Vissa län har enligt Centerpartiets uppfattning en alldeles för låg ambitionsnivå när det gäller utbyggnaden av närpolisen. Det är anledningen till att vi har en reservation på området. Vi vill tydligt uttrycka att verksamheten måste prioriteras i alla län. Närpoliserna arbetar problemorienterat och ingriper särskilt mot vardagsbrottsligheten. Det är särskilt viktigt med insatser mot den s.k. ungdomsbrottsligheten. Här vill jag särskilt betona hur viktigt det är att medlingsverksamhet kan byggas ut och användas i alla kommuner. Det tycker vi i Centerpartiet, men tyvärr går det väldigt trögt på medlingsområdet. Samarbete mellan närpolis och skola bör också vara en naturlig bas för polisverksamheten, liksom samarbete mellan närpoliser och andra organisationer, föreningar, enskilda och näringslivet. Med närpolisernas lokala kännedom kan brott som inbrott, vandalisering, gatulangning av narkotika, ordningsstörande verksamhet och misshandel mycket lättare klaras upp. Rikspolisstyrelsen har en viktig uppgift i att stödja och påskynda utvecklingen i de län där utbyggnaden av närpolisverksamheten går sakta. Den 1 juli i år skapades en ny organisationsstruktur för åklagarväsendet, vilket tidigare berörts här i kammaren. Det blev 7 åklagardistrikt jämfört med 13, som tidigare fanns. Antalet åklagarkamrar blev 42 Denna centralisering av verksamheten, som vi i Centern röstade mot, har lett till förseningar av mål, precis som vi misstänkte. Enbart mål med förtur behandlas inom rimlig tid. Lednings och samordningsproblem har konstaterats. Låt oss bara hoppas att de är av övergående natur! Åklagarkontakterna med polisen har på många håll ändrat karaktär. Från att det tidigare varit dagliga nära kontakter har nu kontakterna försvårats, och de måste noga planeras. Nu tycks inte heller ekonomin kunna hållas. Eventuellt behöver organisationsförändringsarbetet tillföras ytterligare medel. Vi i Centern anser att allt detta tyder på att pågående centralisering av rättsväsendet måste motarbetas. Decentraliseringen när det gäller polis-, åklagar och domstolsverksamhet måste värnas. När det gäller lokalt brottsförebyggande arbete anser vi i Centern att kommunerna nu skall upprätta lokala trygghetsplaner. Alla måste hjälpas åt för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Detta görs bäst på lokal nivå, där kunskapen om specifika problem och behov av insatser finns. Planerna skall upprättas i samverkan med de myndigheter som verkar inom olika aktuella områden. Det kan gälla polis, socialförvaltning, skol och fritidsverksamhet, berörda boende, butiksägare, föreningar, Kyrkan och många andra. Planerna skall behandla frågor om ren brottsprevention, men också frågor om rädsla för brott och om problem med skadegörelse, bråk och busliv i grannskapet. Polisen och det övriga rättsväsendet kan inte längre ensamma förebygga och minska brottsligheten i samhället. Det är allas vårt ansvar att göra det. Jag yrkar bifall till reservation 29, där vi utvecklar detta. Jag yrkar också bifall till reservation 24, som handlar om BRÅ, Brottsförebyggande rådet. I reservationen påtalas att den inriktning som brottsforskning och utvecklingsverksamhet numera har, tillsammans med informations och förlagsverksamhet och ansvaret för den officiella rättsstatistiken, är en mycket god plattform för ett utvecklat stöd till lokalt brottsförebyggande arbete. Det finns ett stort behov av forsknings och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet. Forskningen berikas när den bedrivs i olika miljöer. Forskning vid sektorsorganen utgör ofta ett nödvändigt komplement till den verksamhet som bedrivs vid universitet och högskolor. Inom sektorsorganen belyses annorlunda problemformuleringar än inom de inomvetenskapliga. Sektorsorganen bidrar därmed till en förnyelse som gynnar forskningen som helhet. Det skulle vara mycket olyckligt om enbart en forskningsinriktning blev dominerande inom kriminologin. Den risken kan finnas om forskningen inte bedrivs i olika miljöer. Forskningskompetens vid BRÅ är nödvändig också av andra skäl. Denna kompetens är nämligen en nödvändig förutsättning för andra uppgifter vid BRÅ såsom rättsstatistik, granskning, värdering och information om forskningsresultat. Detsamma gäller vid utformandet av utbildning i brottsprevention och medverkan i sådan utbildning. Det är viktigt att värna om den höga kompetens som i dag finns vid BRÅ. Det är också väldigt viktigt att värna om det goda anseende och rykte som BRÅ har både nationellt och internationellt. Förhoppningsvis kan vi i denna kammare vara överens om detta.

Fru talman! När det gäller åklagarväsendet ser vi nu, kort tid efter det att omorganisationen har skett, att man ute i organisationerna mer eller mindre går på knäna. Vi moderater vill satsa 25 miljoner kronor mera i budgeten. Centern och Socialdemokraterna däremot har tidigare inte varit beredda att göra det. Med tanke på vad som händer skulle jag vilja fråga om Ingbritt Irhammar är beredd att ompröva sitt ställningstagande.
Fru talman! Maud Ekendahl känner mycket väl till att ramarna är antagna för 1997 års budget på rättsväsendets sida, så där kan ingen av oss åstadkomma en förändring. Det är synd att vi inte fick stöd för vår reservation där vi gick emot sammanslagningen på åklagarsidan, för det skulle ha inneburit att vi i dag slapp de här extrakostnaderna.

Fru talman! Riksrevisionsverkets rapport och granskning av polisen innehöll, som vi hörde i tidigare anförande, en mycket intressant läsning. Där fanns klara beskrivningar av de brister som finns inom polisen. Där fanns beskrivningar av klara brister när det gäller ledarskap, samordning och en mängd olika faktorer. Fru talman! Jag förutsätter att Socialdemokraterna snarast möjligt kommer att vidta åtgärder utifrån Riksrevisionsverkets rapport om polisen, eftersom omorganiseringen av polisen och en effektiv polis har varit en av Socialdemokraternas målsättningar med förändringarna. Dessutom hoppas jag att Socialdemokraterna vid kontakter med de olika fackliga förbunden som finns inom polisen tar till sig deras erfarenheter och uppgifter om hur verksamheten inom polisen bedrivs och om hur man ekonomiskt många gånger har fattat konstiga beslut som har lett till polisens dåliga ekonomi. Det är mycket positivt att utbyggnaden av närpolisverksamheten har kommit så långt som den har gjort.

Det har haft en oerhört stor betydelse. Jag hoppas att närpolisverksamheten och det problemorienterade arbetssättet inte bara stannar hos närpolisverksamheten utan att detta sätt att arbeta och tänka också genomsyrar hela polisverksamheten genom hela organisationen. Tyvärr, fru talman, kan vi också se att utbyggnadstakten är långsam i vissa län. Vid en del av mina studiebesök vid närpolisverksamheter och vid andra delar inom polisorganisationen har jag också mött en attityd hos en del poliser att närpolisverksamhet och att vara närpolis inte är något speciellt eftertraktansvärt. Man har försökt att fylla närpolisplatserna med poliser som har sökt sig dit frivilligt, men man har inte fått tillräckligt många för att kunna uppfylla de mål som man vill uppnå. Därför är det oerhört viktigt att Rikspolisstyrelsen också ser till att utbyggnaden inte stannar upp utan att man påskyndar utbyggnadstakten i de län där man ligger efter och att man inte accepterar en så långsam takt som en del län vill ha. Fru talman! Det är också viktigt att hela närpolistanken, hela det arbetssättet, kommer att genomsyra den nya polisutbildningen när den kommer i gång. Då kommer vi också att få en ännu bättre närpolisverksamhet i framtiden. Och vi kommer att få en polis som förebygger brott i mycket större utsträckning än att beivra de brott som redan har begåtts. Närpolisverksamheten har också en oerhört stor betydelse när det gäller samarbete med andra organisationer. Genom att kunna samarbeta med socialtjänst, skola och näringsliv bygger man upp ett socialt kontaktnät som kommer att ha stor betydelse i framtiden. Mycket av detta arbete har alltid bedrivits ute i glesbygderna där man har haft ett arbetssätt som mer liknar detta, och där har det haft en oerhört stor betydelse. Fru talman! Vi har också sett att det finns problem när det gäller närpolisverksamheten, och det är problem som uppstår speciellt i storstadsområdena. Det är viktigt att man ser över detta. Speciellt här i Stockholm kan man se att många av närpolisområdena aldrig får ha sina poliser i fred. Man har aldrig full bemanning. Varför har man inte det? Jo, på grund av att vi här har de stora arenorna, de stora idrottsarrangemangen, elithockey och andra arrangemang till vilka man kallar in poliser från närpolisområdena. Och närpolisverksamheten får aldrig en chans att verka fullt ut med fullt manskap på grund av att man alltid måste avvara dessa poliser till olika bevakningsuppdrag i innerstaden. Det är viktigt att man tittar över det här, för det är just i många av närpolisområdena i förorterna som vi har stora problem. Det är där som närpolisernas närvaro är så oerhört viktig. På många håll har man när man har byggt ut närpolisverksamheten satsat på helt nya lokaler i stället för att använda sig av befintliga lokaler. Detta har lett till ökade hyreskostnader helt i onödan. Det är viktigt att den fortsatta utbyggnaden runt om i landet inte resulterar i att man går ifrån lokaler som hade varit fullt funktionsdugliga för att bygga nya, fina lokaler. Det här är inte ett effektivt sätt att använda medlen. Fru talman! Den nya åklagarorganisationen har inte varit i kraft särskilt länge. Det har från talarstolen talats om en centraliserad åklagarorganisation, och den beskrivningen stämmer på så sätt att man har dragit in och minskat på antalet regioner. Men åklagarna skall ju vara ute på plats. Åklagarna skall finnas på samma ställen som de har funnits på tidigare och ha ett nära samarbete med polisen. Riksrevisionsverket har visat på att samarbetet mellan åklagare och polismyndighet inte fungerar. Det är därför viktigt att man nu ser över de samarbetsproblem som finns mellan åklagare och polis, som Riksrevisionsverket tar upp i sin rapport. I och med den nya åklagarorganisationen, med åklagare som mer skall vara ute på plats nära polisen, finns det nämligen möjlighet att bygga ut det här samarbetet, så att det blir effektivt. I utskottets betänkande redovisas också en rapport från riksåklagaren om hur förändringarna i åklagarorganisationen har gått till och hur den fungerar i dag. Man har kunnat se att det har funnits inkörningsproblem och brister, men man satsar nu på att åtgärda de inkörningsproblem och brister som finns. Ett problem med både åklagarorganisationen och omorganiseringen av polisen är att en mängd kvinnor har blivit uppsagda. Det är viktigt när man genomför rationaliseringar vad gäller administrationen att man också gör en satsning på kvinnors omskolning. Det här är ett viktigt ansvar för arbetsgivaren. Vänsterpartiet har i andra motioner lyft fram att det när kvinnors kontorsjobb rationaliseras bort är viktigt med rejäla satsningar på att förbättra kvinnors möjligheter att få nya arbeten. När det gäller det brottsförebyggande arbetet är det brottsförebyggande programmet ett oerhört viktigt steg framåt. Ute i kommunerna är man redan i gång med en effektiv början på ett effektivt brottsförebyggande arbete. Jag yrkar bifall till reservationerna 25 och 15.

Fru talman! Budgetsystemet bygger ju inte bara på pengar utan även på målstyrning av verksamheten, vilket förutsätter riktlinjer för hur polisens och åklagarnas arbete skall bedrivas. Miljöpartiet är mycket angeläget om att medverka till att närpolisverksamheten byggs upp i hela landet. Jag finner att samtliga partier sjunger närpolisverksamhetens lov, och det är väl skönt att vi kan vara så eniga i en fråga. Vi har under studiebesök kunnat se att detta har fallit väldigt bra ut. Det problemorienterade arbetssättet, som bedrivs i nära samverkan med befolkningen i ett område, är absolut det bästa för att förebygga brott. Men närpolisverksamheten är inte viktig endast i tätorter, utan särskild hänsyn måste tas till landsbygden, där det är stora avstånd. Även under sådana förhållanden är det viktigt att polisen har personkännedom för att förebygga brott samt att resurser tillförs, så att polisen har möjlighet att samarbeta med olika organisationer, skolor och föreningar. Jag har fått information om att det inte alltid är så just ute i mer glesbefolkade bygder. Målet för polisen är naturligtvis att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Utskottet fastställer att särskilda krav ställs på verksamheten. Ett av dessa krav är att polisen har resurser för att förebygga och bekämpa brott. Polisväsendet har under tre år skurit ned 790 miljoner. Miljöpartiet anser att polisen har skurit tillräckligt och att det nu får vara nog. Vi konstaterar att inga nya nedskärningar görs i budgeten för 1997. Det är bra. I några delar av landet har polisen redan problem att få pengarna att räcka. Det är mycket otillfredsställande att läsa om varsel av civilanställd kanslipersonal, vilket får konsekvenser för polisarbetet. Statstjänstemannaförbundet inom polisväsendet protesterar med rätta och pekar på missförhållanden och resursslöseri inom polisen. Miljöpartiet anser att civilanställda inom polisen inte skall sägas upp, utan att det krävs andra åtgärder för att bringa ordning i polisens ekonomi. Vid studiebesök inom polisverksamheten framkommer att polisen inte har varit van vid att spara, att man inte ens har tänkt i de banorna och att poliserna själva tror att det genom nytt ekonomiskt tänkande går att få ned utgifterna. Trots detta vill Miljöpartiet omfördela anslag inom ramen. Säpos verksamhet är så hemlig att man på det området över huvud taget inte gör någon analys av kostnadseffektiviteten. Andra områden inom polisen nagelfars, men inte Säpo. Inom Miljöpartiet är vi övertygade om att viss del av verksamheten kan samordnas med den vanliga polisens verksamhet samt att underrättelseverksamheten kan samordnas med militärens, eftersom dessa sammanfaller när det gäller omvärldsanalyser. Vi yrkar därför att 10 miljoner tas från Säpo och tillförs den vanliga polisen, så att man inom de områden som har överhängande varsel för civilanställd personal kan upphäva dessa beslut. Dessutom bör man, som jag sade, se över sin ekonomi och göra bättre prognoser. Vi anser att pengar bör tas från Säpo även 1998 och 1999. Vi har ett särskilt yttrande om detta. 100 miljoner bör tas vartdera året för att kompensera för ett Schengenmedlemskap om ett sådant skulle bli aktuellt, vilket vi hoppas att det inte blir. I den sträva ekonomiska situation som polisväsendet befinner sig vill regeringen till varje pris att Sverige skall bli medlem i Schengen, men detta är inte gratis. Vi har i inlägget under föregående rubrik talat om att detta är väldigt dyrt. Vi får väl vänta till den 20 januari för att se. Det skall bli spännande att få veta vad kostnaderna verkligen kommer att bli och varifrån dessa pengar skall tas. Om vi nu får veta det då - det är nämligen fråga om en förhalning vad gäller handlingar, konsekvenser och kostnader av Schengensamarbetet. Det verkar litet snurrigt. Jag tycker rent ut sagt att det är dåligt att vi inte får reda på detta nu, när vi skall underteckna avtalet den 19 december. Jag har glömt att säga att det jag har pratat om gäller reservation 2 mom. 1. Nu gäller det reservation 16 mom. 20. Den handlar om tillsättningen av personer till polisstyrelserna. Miljöpartiet anser att samtliga partier valda till kommun och landsting skall ha plats i polisstyrelserna. Så är det inte i dag. Vi hade ett lagförslag där vi utökade platserna. I samband med det tycker vi att även detta skulle tillföras i lagen. De mindre partierna utesluts i dag från insyn och inflytande över angelägna polisfrågor. Vi föreslår alltså en ändring i polislagen. Ett nationellt brottsförebyggande program har gått ut, och det är positivt. Men i reservation 39 pekar Miljöpartiet på vikten av de lokala brottsförebyggande råden som skall tillsättas. Där är det mycket viktigt att det till övervägande del är personer som har anknytning till ungdomarna i området som sitter i de här råden. Annars brukar det vara stadsdelschefer och chefer på högre nivå som inte har denna direktkontakt. Då menar vi att vitsen med råden inte blir den avsedda. Därför vill vi tillföra att detta är viktigt. Vi tycker också att det skall utformas åtgärdsprogram för brottsförebyggande program på skolor och daghem. Frågor om etik och moral, rätt och fel behöver även diskuteras i undervisningen med hjälp av moderna pedagogiska hjälpmedel, t.ex. forumspel osv. Det är mycket viktigt att prata om dessa saker redan där. Åklagarna har, som många har nämnt, nu fått en helt ny organisation. Det är alldeles för tidigt att gå in och ändra eller föreslå något där. Vi får väl se om de kan klara ut detta. Det är för tidigt att säga något definitivt, trots den negativa information som har kommit. Vi får ge det litet tid. Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt och yrka bifall till reservation 15 mom. 18, reservation 22 mom. 34 och reservation 26 mom. 39. Jag står bakom övriga reservation men yrkar endast bifall till dessa tre.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 10 i det här avsnittet. Jag har skrivit så här: Närpolis plus problemorienterat arbetssätt - mindre resurser för utredning av brott. Det här med närpolis och problemorienterat arbetssätt är ju någonting som jag tror alla står bakom, precis som Kia Andreasson sade. Men ibland har man en känsla av att det är litet exklusivt på något sätt. Har vi tillräckliga resurser för det här? Ute hos polisen är de i alla fall ganska bekymrade över detta. Skall den här reformen genomföras fullt ut kommer det att ta nödvändiga resurser ifrån det löpande utredningsarbetet. Man kan naturligtvis säga att det inte spelar någon roll. Vi behöver inte utreda brott. Det är bättre att vi satsar på att förebygga brott. Det är en mycket subtil avvägning. Men jag tror i alla fall att det är viktigt att man kan tillgodose bägge resurserna på ett rimligt sätt. Jag vill också särskilt understryka betydelsen av detta med närpoliser även när det gäller ekobrott. Genom åren har det slagit mig att vi i Sverige har ett litet fyrkantigt sätt att jobba på. Vi arbetar på ett byråkratiskt sätt i stället för att konstatera vad som händer och sker ute på fältet. I England har man en helt annan tradition. Det är väldigt mycket som uppdagas genom att man konkret ser att det har skett förändringar ute i fastigheter, på arbetsplatser och på olika ställen ute i geografin. Därigenom kan man nysta upp saker och ting. Här kommer vi flera år efteråt och skall utreda någonting som har skett långt tidigare. Det är mycket olyckligt. Jag tror att det är mycket bra att folket kommer ut på fältet och får närkontakt med verkligheten. Sedan har jag en anmärkning beträffande utbildningen. Jag har mycket svårt att begripa att man upphör med utbildning i en så viktig verksamhet som polisen. Det kan inte vara rätt sätt att disponera resurserna över tid. Det måste självfallet finnas en kontinuerlig utbildning av alla möjliga skäl som det inte finns anledning att utveckla här. Men jag vill i alla fall notera det. Man kan inte upphöra med en utbildning. Jag har aldrig varit med om att det har skett i någon annan verksamhet. Sedan har jag funderat litet kring detta med en ekobrottsmyndighet. När jag står här talarstolen kan jag inte låta bli att notera att vi fortfarande inte har någon operativ central enhet som drar i gång en bekämpning av den grova yrkeskriminella verksamheten i Sverige. Om jag har förstått det rätt lovas det nu att vi skall få en sådan myndighet under 1997. Det kunde vara intressant att höra om det är någonting som man vågar ge en ordentlig utfästelse om. Jag har hört från polishåll att de ifrågasätter om man över huvud taget lyckas sjösätta den här enheten. Själv är jag litet fundersam över att Ekobrottsberedningens förslag om en rak myndighetsstruktur, som jag skulle vilja kalla det, inte kunde fullföljas. Nu blir det ju någon form av mischmasch av detta med samrådsorgan och olika byråkratiska problem för att få det att fungera operativt. Det vore i alla fall roligt om någonting kunde göras. Vi började kritisera detta i slutet av 80-talet. Jag vill minnas att justitieutskottet sade ifrån oerhört skarpt 1991. Nu är det i princip 1997, och fortfarande har ingenting hänt. Brottsligheten frodas mer än någonsin. Jag återkommer litet grand till det här med prioriteringsproblemen. Jag vill än en gång varna för att allt för mycket prata om prioriteringar. Man måste försöka klara av det man har på något sätt. Kan man inte det, är det nog viktigare att avkriminalisera och hitta andra metoder än att åklagarna skriver av ärendena när de känner för det, och det gör de oftast. Detta har RRV tydligen upptäckt nu, och vi praktiker har känt till det länge. Detta är alltså ett sätt att balansera arbetsbelastningen. Det är inte bra. Det är alldeles oefterrättligt. När det gäller den nationella beredskapsstyrkan har vi anslutit oss till Moderaternas uppfattning i den delen. Jag vet inte om det är rätt eller fel. Det jag är ute efter - och jag upplever att det också är Moderaternas inställning - är att man skall bevara den här kompetensen och styrförmågan operativt för den här enheten. Om den förs in till Stockholmspolisen får man en utspädningseffekt. Sedan kommer också problemet med revirtänkande och den blir inte operativt gångbar. Vi behöver en enhet som vi kan hantera nationellt. Det är ju inte klokt nere Malmö där de här mcgalningarna har dessa spränghistorier. Om man talar med enskilda polismän där finns det inte någon övergripande samordning av de operativa insatserna. Det är ad hoc-äventyr. Några enstaka polismän kommenderas dit. Sedan är det några andra i nästa vända. Det finns inget samordnat alls över detta. Det är fullkomligt häpnadsväckande. Det måste ju vara så att man direkt skall kunna sätta en nationell enhet mot samhällsfarlig verksamhet för att kraftfullt och uthålligt eliminera den typen av verksamhet. Vi skall inte behöva debattera år ut och år in hur vi skall hantera detta. Åklagarväsendet är ett bekymmer. Vi har gjort ett särskilt uttalande här om att det inte har blivit riktigt som utskottet tänkte sig när det gäller den lokala närvaron. Där har man på ett mästerligt sätt i byråkratisk ordning lyckats dölja verkligheten ganska ordentligt. Jag har besökt olika ställen. Jag var t.ex. i Norrtälje tingsrätt, som ligger väldigt nära. Det är 7 mil från Stockholm, och det bor 50 000 människor där uppe. De har inte någon åklagare över huvud taget i det här läget, utan de sitter centralt på Kungsholmen. Självfallet måste detta inverka menligt framför allt på åklagarmyndighetens kontakt med omvärlden men också dess förmåga att leda förundersökning i brottmål. Det är en illusion att tro att dessa kontakter skall kunna ersättas med IT-hjälpmedel eller liknande. Den nuvarande åklagarcentraliseringen kan aktualisera frågan om inte förundersökning i brottmål i större utsträckning skall ledas av polisen själv. Det är litet grand som att svära i kyrkan. Men jag tycker ändå att det är dags att diskutera den problematiken. Det är inte alldeles självklart att vi skall ha detta dubbelkommando med polis och åklagare. Vi har i dag ett överskott av kvalificerade jurister. Det finns inga problem att bygga in en kvalificerad juridisk kompetens hos polisen. Jag är fullständigt övertygad om att om den skulle få sköta detta från ax till limpa skulle det bli ett bättre resultat och över huvud taget en stimulans inom den sektionen. Det är självklart att det är åklagarna som skall föra talan i domstol. Men det är en helt annan profession att föra talan i domstol än att leda en förundersökning, dvs. att vara polisiärt operativ. I vart fall tycker jag att man skall vara öppen för att titta på detta. Jag är alldeles övertygad om att det skulle vara bra. Jag måste sedan, och inte bara jag utan vi, tycka ungefär som Centern. Det är faktiskt realt med regionalpolitiska synpunkter när det gäller rättsväsendet. Vi är inte övertygade om att den extrema centralisering som nu blåser igenom all statsförvaltning inom rättsväsendet är till gagn för riket. Man kan alltid fråga sig vad som är hönan och vad som är ägget. Men vi kan konstatera att det skall finnas domstolar, poliser och åklagare ute i våra samhällen, och det skall finnas en närhet. Vi skall inte sitta och kommunicera med varandra via dataskärmar. Tro inte att det någonsin kommer att bli på det viset. Det är en illusion. Det är fråga om människor i kontakt med varandra, och det är särskilt viktigt när det gäller rättsväsendet. Jag slutar där, herr talman.

Herr talman! Jag vill först och främst tacka Per Nuder för att han tycker att jag är ett eko av Gun Hellsvik. Det skall jag bära med stolthet. Jag vill också säga att jag blev litet förvånad. Avsnittet handlar om polis och åklagarväsendet och brottsförebyggande arbete. Därför trodde jag, även om det var en intressant information Pär Nuder gav oss, att det mer skulle handla om detta i det här avsnittet. Jag ställde fyra frågor till Pär Nuder i mitt inledningsanförande, och jag har inte fått ett enda svar. Jag skall upprepa frågorna, så kanske jag får något svar i debatten framöver. Stämmer det att Polishögskolan inte öppnar förrän hösten 1998? Hur många poliser anser ni vara tillräckligt som lägsta gräns? Hur klarar ni närpolisverksamheten inom given ram när ni har ett besparingsmål på en miljard kronor till 1998? Varför denna helomvänding när det gäller beredskapsstyrkan? Varför är ni beredda att splittra denna verksamhet? Jag tror inte att det bara är jag som vill ha svar. Jag tror att det är många andra bland allmänheten, inte minst anställda inom polisväsendet, som väntar på svar.

Herr talman! Som har framgått tidigare har vi i år tvingats att göra prioriteringar. Som vi tidigare har tagit upp här handlar det bl.a. om 100 miljoner till Schengenavtalet. Jag tog också upp en annan fråga, nämligen att vi är beredda att satsa 25 miljoner kronor för att starta och öppna Polishögskolan redan i januari 1997. Vi tycker inte att man behöver invänta en ny utbildningsplan för att komma igång. Så fungerar inte det övriga livet. Vi anser att den måste starta för att man skall få kontinuitet. Jag frågar återigen Pär Nuder: Kommer ni inte att öppna Polishögskolan förrän 1998? En fråga som jag inte har fått svar på ännu är frågan om beredskapsstyrkan. Även om vi nu inte talar om pengar vill jag fråga: Varför har ni gjort denna helomvändning? Beredskapsstyrkan kom ju till efter mordet på Olof Palme. Varför skall ni ge upp den här kvalificerade styrkan just nu?

Herr talman! Jag tackar Pär Nuder för informationen som jag tyckte var mycket intressant och som dessutom var ny. Det gläder mig att Pär Nuder sade att det nya informationssystemet och samarbetet med Östersjöländerna, speciellt där det finns problem, sker inom Interpol. Miljöpartiet har många gånger velat fråga varför det inte sker i övriga delar också. Varför måste det skapas nya polisorganisationer, så som sker inom Schengensamarbetet och Europol? Varför kan vi inte bygga på Interpol som har funnits i så många år och som har fungerat tämligen bra? Det finns ju ingenting som inte kan förbättras. Det är vad jag finner när det gäller det arbete som Pär Nuder är inblandad i. Jag vill fråga honom: Är inte detta något att satsa på i stället för att göra kostnadskrävande insatser för att skapa nya polisorganisationer?

Herr talman! Jag fick inte något svar av Pär Nuder. Han gick till angrepp i stället. Jag ville ha svar på min fråga om samarbete. Vi tycker också att man måste ha samarbete när det gäller organiserad brottslighet, men vi vill att det skall ske inom Interpol. Jag ville ha svar på varför det är så otänkbart. När det gäller Schengensamarbetet finns det som jag tidigare sade så mycket konstigheter. Vi får inte fram handlingarna som finns. Vissa är hemligstämplade. Det är mycket anmärkningsvärt att det kan gå till så här i ett så viktigt beslut. Det handlar ju inte alls bara om pengarna. Vad skall vi ha sådana här parallella polissamarbeten till? Först är det Schengensamarbetet med polissamarbete och uppbyggnad av datorsystem, och sedan Europolsamarbetet, också det med ett informationssystem för att kontrollera människor. Det går inte att jämföra detta med den nordiska passfriheten. Det är ju en enorm skillnad, Pär Nuder. Den nordiska passfriheten har ju inte inneburit dessa kostnader eller inskränkningar. För att gå in i Schengensamarbetet måste vi ändra polisens verksamhet. Polisen får följa brottslingar över gränserna. Det är ett helt nytt system. Dessutom har vi den rigorösa kontrollen av människor från tredje land. Visst är det en sorts fästning. Man utesluter människor genom rigorös kontroll med datasystem. Visst är det skillnad mellan det och den nordiska passfriheten. Jag skulle vilja ha svar på min första fråga: Varför kan man inte bygga upp ett polissamarbete inom Interpol när det gäller organiserad brottslighet som inte har några gränser? Som Pär Nuder sade kommer brottslighet också in narkotikavägen från Asien. Ett sådant samarbete behövs internationellt.